Fru talman! Även aktiva moderater kan vara landskronabor med all rätt att framföra sina sina synpunkter när justitieministern kommer på besök just för att diskutera sådana här frågor. Beslutet att nattstänga Landskrona polisstation har fattats av länspolismyndigheten. Jag är fullständigt övertygad om att det icke är rätt resursutnyttjande att låta polisbilarna vara på motorvägen mellan Landskrona och Helsingborg. De borde vara i Landskrona, där de gör en betydligt bättre insats.
Fru talman! Självklart har moderaterna i Landskrona rätt att framföra sina synpunkter, och det var också vad de gjorde. Vad jag begärde var att de gjorde det under öppen flagg och inte dolde att de gjorde det i egenskap av moderater. Jag gratulerar Peter Weibull Bernström, som bättre kan bedöma hur polisen bör använda sina resurser än vad polisen själv kan göra.
Fru talman! Jag har en fråga till inrikesminister Jörgen Andersson. Det finns uppgifter om att regeringen planerar en återställare av plan och bygglagen så till vida att man tänker ge tillbaka kommunerna möjligheten att stoppa etableringar av dagligvaruhandel i områden där annan handel kommer att släppas fram. Vi hade i tisdags i näringsutskottet en utfrågning om konkurrensfrågor, och då sade Jan-Erik Nyberg, som är ordförande i Konsumentberedningen, att regeringen enligt hans uppfattning borde avstå från den föreslagna lagändringen, eftersom man kunde förvänta sig negativa effekter på livsmedelspriserna. Min fråga är då: Är inrikesministern beredd att ta intryck av denna oro?
Fru talman! En utredning har avlevererat sitt betänkande, och i det föreslås det som Jan Backman säger. Detta ärende är nu under beredning, och jag kan därför inte i dag ge något klart besked om vilken ställning regeringen kommer att ta i den frågan. Vi har nu tagit till oss utredningens betänkande.

Fru talman! Berndt Ekholm har ställt frågor om FN:s embargo mot Irak. Jag delar den oro över den humanitära situationen i Irak som beskrivs i interpellationen. Särskilt allvarliga är rapporter om hur barn tar skada på grund av undernäring och sjukdomar. FN:s sanktioner mot Irak infördes som ett direkt svar på Iraks invasion av Kuwait, en aggressionshandling i flagrant strid mot FN-stadgan. Världssamfundet slöt vidare enigt upp bakom kravet att Irak måste förstöra eller bortföra alla massförstörelsevapen för att sanktionerna skall hävas. Ekéus ledning kontrollerar om dessa förutsättningar är uppfyllda. Eftersom Irak inte uppfyllt alla villkor har säkerhetsrådet ännu inte upphävt sanktionerna. Irak bär därför ansvaret för att sanktionerna finns kvar. Ekonomiska sanktioner kan samtidigt medföra oönskade negativa effekter, vilket Berndt Ekholm även framhåller. Sanktionerna drabbar ibland särskilt utsatta och sårbara grupper, medan politiska ledare inte sällan är immuna mot effekterna. Utformningen av FN:s sanktioner tar hänsyn till detta dilemma. Den medger export till Irak av varor för humanitära ändamål. Sålunda omfattas inte mediciner av sanktionerna. Livsmedel kan exporteras till Irak efter godkännande av den s.k. sanktionskommittén enligt ett förenklat förfarande. Övriga produkter prövas av Sanktionskommittén i varje enskilt fall. Varans karaktär avgör om sanktionskommittén kan bevilja dispens. Endast varor för grundläggande civila behov får exporteras till Irak. Det är en grannlaga uppgift för Sanktionskommittén att pröva dessa ärenden och nå klarhet om det är varor för civilt bruk. Bl.a. har reservdelar för vattenoch avloppssystem kunnat exporteras till Irak efter sådan prövning. FN har erbjudit Irak möjligheter att förbättra den humanitära situationen i landet. Säkerhetsrådet har antagit resolutioner om att delvis upphäva sanktionerna. Den senaste, resolution 986, antogs i april 1995. Dessa resolutioner ger Irak möjlighet att sälja en viss mängd olja, under former som kontrolleras av FN, i utbyte mot medicin, livsmedel och vissa andra varor för grundläggande civila behov. Iraks ledare har tyvärr inte tagit till vara denna möjlighet. Det har dock ägt rum en rad samtal mellan Irak och FN under våren om hur resolution 986 skall genomföras. FN:s rättschef Hans Corell leder samtalen från FN:s sida. Regeringens principiella uppfattning är att ekonomiska sanktioner utgör ett viktigt instrument för världssamfundet att utöva påtryckningar. Det är ett folkrättsligt legitimt och internationellt accepterat sätt att söka påverka en stats beteende och därmed främja ett visst politiskt resultat, i detta fall att tvinga Irak att oskadliggöra massförstörelsevapen. Självfallet måste FN:s sanktioner generellt ges en utformning så att oskyldigas lidande kan minimeras. I de diskussioner som pågår inom FN om reformer av sanktionsinstrumentet arbetar Sverige för att sanktioner ges en humanitär utformning. Jag är medveten om att sanktioner är ett trubbigt instrument, som i fallet Irak i hög grad har drabbat en oskyldig civilbefolkning. Jag vill dock återigen betona att ansvaret i Iraks fall vilar på Iraks ledning. Jag beklagar djupt att Irak inte axlar sitt grundläggande humanitära ansvar för att lindra den irakiska befolkningens nöd och inte ens utnyttjar möjligheten att under FN:s kontroll sälja olja i utbyte mot medicin och livsmedel. Därmed avstår den irakiska regeringen medvetet från åtgärder som skulle leda till bättre levnadsvillkor för befolkningen i Irak, särskilt för barnen. Det avgörande är dock att Irak ändrar sin grundläggande politik och oskadliggör sina massförstörelsevapen. I interpellationen aktualiserar Berndt Ekholm ett antal konkreta frågeställningar som rör FN:s sanktioner mot Irak. Dessa har beaktats i utformningen av sanktionerna och vägs fortlöpande in i tillämpningen av gällande sanktionsregim. Slutligen vill jag peka på det internationella humanitära bistånd i form av bl.a. medicin och livsmedel som lämnas för att lindra den irakiska civilbefolkningens lidande. I ett särskilt interpellationssvar kommer statsrådet Schori att redovisa Sveriges omfattande stöd till dessa ansträngningar att bistå dem som lider nöd i Irak.
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Bakgrunden till interpellationen är en resa till Irak som jag gjorde nyligen för att studera den humanitära situationen. Jag har i och för sig återgivit det jag såg ganska utförligt i interpellationen, men jag vill ändå, inte minst för kammarens protokoll, upprepa en del. Sammanfattningsvis sade FN:s ställföreträdande chef för de humanitära insatserna i Bagdad att hälsovården i Irak håller på att kollapsa. Det var alltså inte en irakier som sade detta utan FN:s chef på området. Jag kunde konstatera att den sociala situationen är mycket allvarlig: hög arbetslöshet, svårigheter i utbildning och forskning och illa åtgången infrastruktur - inte minst kommunikationerna, det ser man tydligt. Människor tvingas på grund av låga löner och höga priser sälja sina ägodelar för att få pengar till mat. I Basra, nere vid gulfen, är vattnet dyrare än bensinen. Detta leder naturligtvis till att samhällsmoralen urgröps. Brottslighet och prostitution tilltar, och det får allvarliga konsekvenser på lång sikt. Vi kunde se att undernäringen är stor, inte bara genom FN:s siffror på att 4 miljoner, varav hälften barn, svälter eller är nära svältgränsen. Vi kunde på ort och ställe diskutera detta med FN:s folk och se en del med egna ögon. Vi kunde se att avloppssystemet var ur funktion, att reningsverken inte fungerar och att avloppet rinner ut på gatorna i exempelvis Basra. Vi kunde se att det inte fanns möjlighet att få rent vatten. Floderna är ju nedsmutsade av avloppet, och det råder brist på kemikalier för att rena vattnet. Människor får alltså i viss utsträckning dricka dåligt vatten. Till detta kommer en sophantering som inte fungerar, inte i Bagdad i alla fall. Självfallet blir människor sjuka av detta och söker sig till sjukvården. Men sjukvården är också drabbad av reservdelsbrist, teknikerbrist, som gör att man t.ex. inte kan underhålla kuvöser, och en katastrofal brist på mediciner. Det saknas smärtstillande mediciner, insulin mediciner mot epilepsi, antibiotika, hjärtmedicin och cellgifter för cancerbehandling, vilket gör att man inte kan bota barnleukemi. Det är ju vi duktiga på här i Sverige. Man kan bara ta emot akuta fall, och ändå blir det köer. Alla dessa samverkande faktorer gör att läget är katastrofalt, vilket naturligtvis Iraks regim bär stort ansvar för. Men enligt min mening kan man inte friskriva FN från ett delansvar. Resultatet är alltså att Iraks folk lider medan regimen klarar sig. Fem, sex års sanktioner har inte lett till något särskilt bra resultat. Visserligen har en del av massförstörelsevapnen skrotats, men konskekvenserna för folket är utomordentligt allvarliga. Man kan ockskå se att folkets vrede vänds mot FN och i stor utsträckning mot USA - inte mot regimens ledare Saddam Hussein. Man måste göra något. Det kan inte vara på det här sättet. Sanktionerna fungerar inte i verkligheten; det är helt uppenbart när man besöker Irak. Villkoren i sanktionerna är ju mycket detaljerade och hårda. Det är helt enkelt mycket svårt för Irak att komma över medicin och reservdelar på grund av frysta tillgångar och spelreglerna. Mot den här bakgrunden undrar jag: Är det inte rimligt, när sanktionerna får dessa effekter - oavsett vilken motpart man har att göra med - att man på något sätt ändrar i sanktionerna, så att de inte slår så hårt mot folket? Detta är en generell fråga som inte enbart borde beröra Irak utan också andra länder.

Fru talman! Det är två bilder som står emot varandra vad gäller Irak. Den ena är den situation som Berndt Ekholm beskriver, nämligen civilbefolkningens lidande. Sanktionerna är en del av deras lidande, men det har naturligtvis också att göra med den regim som styr landet. Mot denna bild står för Världssamfundets del det faktum att Irak är en stat som angripit ett grannland på ett mycket brutalt sätt. När Världssamfundet för att undanröja risken för den här typen av attacker enhälligt hävdade att Irak måste göra sig av med sina massförstörelsevapen, har Irak inte levt upp till detta. Detta är ju bakgrunden till sanktionerna som finns mot Irak, inte att man vill att Iraks civilbefolkning drabbas. Man måste tänka efter ordentligt vad sanktionerna är till för. Finns det något annat som kan förmå Irak att göra sig av med massförstörelsevapnen? Det är faktiskt på sikt en väldigt viktig fråga, såväl för civilbefolkningen i Irak som för folken runt omkring Irak. Det är en svår moralisk avvägning man måste göra. Det är djupt beklagligt att civilbefolkningen lider. Men jag tycker att det är fel att lägga skulden för detta på FN. Iraks regering, statsledning, har inte levt upp till det som man är skyldig att leva upp till vad gäller massförstörelsevapnen. FN har insett att detta kan innebära svårigheter och skapat en hel del ventiler i sitt sanktionssystem. Det finns kontrollerade möjligheter att sälja olja för att få in t.ex. medicin, livsmedel och annat som underlättar för människor att leva ett normalt liv. Men Irak vill inte utnyttja de öppningar som FN har givit. Lösningen på detta är att Irak efterlever de resolutioner som FN:s säkerhetsråd har antagit. Helst skall man förstås göra sig av med alla massförstörelsevapen; det är det vi vill. Då skulle frågan vara ur världen. Så den ligger i Iraks regerings hand. Under tiden måste man i första hand acceptera resolution 986 och byta olja mot annat. Sedan är det en generell fråga hur sanktioner skall utformas. Jag tycker att det är en fråga som vi behöver grunna mycket mer på. Vi är på det klara med att sanktioner är ett trubbigt instrument. Det finns en särskild arbetsgrupp inom FN, där vi deltar från svensk sida. Vi gör det med de principer för sanktionsutformning inom FN som togs fram i rapporten om globalt ledarskap. Den rapporten skrevs av en kommission som leddes av Ingvar Carlsson och
Fru talman! Jag vill ju på intet sätt försvara vad Irak har gjort och vad som ligger bakom sanktionerna. Samtidigt får man väl ändå säga att Irak till huvuddelen tillintetgjort sina massförstörelsevapen, även om man inte nått ända fram. Man har ju kommit en avsevärd bit på väg. Man skall inte lägga någon skuld på FN, sägs det. Jag tycker att man delvis kan göra det. Om man tittar på resolution 986 ser man att öppningarna är konstruerad så att Irak får sälja olja för två miljarder dollar, kanske en tiondel av vad man brukar sälja för årligen.

Det är en olycklig konstruktion. Man måste inse att ingen part vill förlora ansiktet i den förhandling som nu pågår. Nu har det uppstått låsningar. Vad jag har förstått av den senaste förhandlingen har USA och Storbritannien intervenerat. Trots att FN har fått mandat att under svensk ledning - två svenskar är engagerade - själva förhandla har USA och Storbritannien intervenerat och ställt nya krav och nya villkor. Jag har bl.a. tagit del av det i några Reutertelegram, och jag fick i dag höra att förhandlingarna strandade i går. Jag menar att detta att hela tiden tillföra nya villkor i förhandlingarna - om det nu skulle vara sant och jag har anledning att tro på uppgifterna - naturligtvis inte är ett acceptabelt sätt för FN att agera på. Jag tycker att man naturligtvis kan diskutera det rimliga i att krigsskadeståndet till Kuwait skall betalas omedelbart när man ser hur det irakiska folket lider. Man måste ändå ta litet större humanitär hänsyn. Så ser jag det. Jag tycker också att sanktionsregelsystemet är byråkratiskt. Det finns en risk för godtycke. Olika länder tillför också sina egna byråkratiska hinder. Jag har fått en uppgift om att Sverige inte nöjer sig med att Unicef har tillstånd. Om ett företag vill sälja en produkt eller förmedla en produkt till Irak via Unicef måste företaget enligt den svenska regeringen själv vända sig till Sanktionskommittén för att få tillstånd. Det räcker inte att Unicef har tillstånd. Vetot i Sanktionskommittén ställer naturligtvis också till stora problem. Jag menar att man inte kan bortse från USA:s alldeles speciella intresse i den här konflikten. Det är mycket storpolitik som är inblandad, med oljan. Jag tycker alltså att det är motiverat med en mjukare tillämpning mot bakgrund av att sanktionerna nu har pågått i över fem år. Man skulle också kunna säga att FN, oavsett hur Iraks regim agerar, måste stå över en grym regims agerande mot sitt eget folk. FN måste ha som överordnat mål att fungera efter humanitetens principer och använda sig av bl.a. proportionalitetsprincipen, att inte bruka mer våld än vad nöden kräver. Man skulle kunna säga att sanktioner fungerar väldigt bra mot demokratiska stater, men fungerar dåligt mot diktaturer. Diktaturer har alltid möjlighet att vända sanktionerna till sin egen fördel. Det är, kan man säga, vad den irakiska regimen gör. Konsekvensen av sanktioner i nuvarande form blir att den irakiska befolkningen får bära en stor del av bördan. Jag menar alltså att det borde vara angeläget att justera sanktionerna och deras tillämpning mot Irak för det irakiska folkets skull.
Fru talman! Jag vill inte uppfatta Berndt Ekholm som någon advokat för Irak. Jag tror inte att det är så. Men nu var det snubblande nära. Nu lät det som om Irak och världssamfundet vore något slags parter. Så är det förvisso inte. När världssamfundet i form av FN och FN:s säkerhetsråd fattar enhälliga beslut är det faktiskt beslut som skall genomföras också. Man kan inte urskulda ett land med att det är en diktatur och säga att det därför inte går att ställa krav på det, eftersom landet då skulle låta sin befolkning lida. Då skulle vi säga till alla diktaturer: Det spelar ingen roll vad FN gör hos er. Vi tänker ändå ge med oss efter en tid. Man måste naturligtvis komma ihåg vad det är för en regim man har att göra med, när man utformar sanktionerna. Så har skett. Men därför, Berndt Ekholm, måste man vara mycket noggrann när man tar fasta på ventilerna, precis som jag har sagt. När man exporterar eller ger bistånd till Irak måste man se till att det faktiskt är fråga om det som får exporteras till Irak. Regimen har ju inte precis gjort sig känd för att hålla ord. Därför måste någon annan kontrollera detta ordentligt, och därför finns det en Sanktionskommitté. Det vore mycket bra om det var som Berndt Ekholm sade, att Irak mer eller mindre har uppfyllt kraven på att förstöra massförstörelsevapnen. Dess värre säger de som har kunskap, både i den kommission som Rolf Ekéus leder och i IAEA, att så är inte fallet. Jag tror att vi ändå måste låta dem och ytterst säkerhetsrådet avgöra den frågan. Jag hoppas att sista ordet inte skall vara sagt vad gäller att utnyttja resolutionen om utbyte, alltså resolution 986. Jag vet att en ny förhandlingsomgång kommer att börja den 6 maj. Jag hoppas att Iraks regering då förstår att läget i landet är sådant att man faktiskt behöver nyttja möjligheten att sälja olja för att kunna köpa viktiga livsmedel och annat.
Fru talman! Jag sade klart och tydligt att jag inte är någon försvarsadvokat för Irak. Men jag känner mycket starkt för det irakiska folket, och det skäms jag inte ett skvatt för. Rolf Ekéus har faktiskt varit nära att säga att det nu är dags för FN att släppa sanktionerna. Så nog har man kommit en bit på väg. Så till detta att man får exportera till Irak. Jag läste i en artikel som jag tror att Röda kors-ledningen hade signerat att man inte får skicka saxar i sjukvårdsväskor, blyertspennor, reservdelar till vattenpumpar, kemikalier till vattenreningsverk och byggnadsmaterial. Uppgifterna är inte mina egna, de är Röda korsets. Men jag fick liknande uppgifter i Irak om allt detta. Det tyder på att Sanktionskommittén använder sin makt på ett sådant sätt att det är möjligt att säga att man går de humanitära principerna för när. Även om man återigen har med en mycket besvärlig regim att göra måste det vara FN:s roll att se till att sanktionerna inte slår så hårt att man överskrider rimliga gränser för vad humaniteten kräver. Vi skall också vara medvetna om att bistånd, som man ibland talar om, inte kan täcka så mycket av behovet. Under 10 % täcks den vägen. Man kan inte lindra tillräckligt mycket med bistånd när sanktionerna är så effektiva. Vi har inte mycket tid för den här debatten. Vi skulle ha behövt den dubbla tiden. Jag vill avslutningsvis fråga utrikesministern: Är ändå inte det här en sådan principfråga som det är mycket angeläget för den svenska regeringen att engagera sig i, på det principiella planet? Jag talar inte bara om Irak utan också om andra länder. Vi borde få sanktionsinstrument som inte har får mycket negativa effekten att folket kläms åt mycket hårt, medan regimen klarar sig ganska billigt undan.
Fru talman! Beträffande sanktioner mot Irak vill jag erinra om att mediciner och livsmedel undantas, liksom en hel del övriga produkter. Dessa övriga produkter skall vara sådana att de inte kan få militär användning. Det är naturligtvis mycket lättare för oss här i talarstolen än för en Sanktionskommitté att tala om vad det skall vara och inte vara. Sanktionskommittén har ett visst begrepp om hur regimer kan använda också sådant som vi kan tycka är alldeles vanliga civila produkter. Deras erfarenhet är dess värre att många saker som vi tycker har civil användning också kan få en militär sådan. Som jag sade har en litet mer principiell öppning gjorts som innebär att Irak får sälja delar av sin olja. Det är ju naturligtvis där som sanktionerna starkast har träffat Irak. Visst är jag själv, Berndt Ekholm, mycket medveten om hur svårt det här är och att det är ett moraliskt dilemma som vi behöver resonera om. Men jag är inte beredd att säga att vi nu skall göra så förfärligt mycket mera uppluckringar just i fallet Irak. Denna fråga måste komma till ett slut genom att Iraks regering accepterar vad världssamfundet säger, nämligen att man måste göra sig av med massförstörelsevapnen. Generellt och principiellt bör vi resonera mera om hur sanktionsvapnet skall se ut. Det är det starkaste icke-militära vapen som världssamfundet har. Om vi inte heller skall kunna använda detta, då står vi oss ganska slätt när vi vill föra regimer som bryter mot världssamfundets allmänna regler om samlevnad till rätta.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig om Sveriges möjligheter att kunna påverka minförhandlingarna i Genève i riktning mot ett internationellt förbud mot antipersonella minor. Jag noterar med glädje att Eva Zetterberg i sin interpellation ger uttryck för en syn på Sveriges agerande under minförhandlingarna som jag till fullo delar. Vi är båda eniga om att Sverige spelar en mycket ansvarsfull och en mycket aktiv roll i arbetet med att få till stånd ett internationellt förbud mot antipersonella minor och att Sverige, förutom detta främsta och övergripande krav, har agerat mycket aktivt när det gäller att lägga fram eller stödja andra förslag för att minska de hemska följderna av minor. Sveriges betydande medverkan i och bistånd till minröjningsprojekt är också mycket viktiga i dessa sammanhang. Jag tänker särskilt på att Sverige har ett omfattande bilateralt samarbete på minröjningsområdet inriktat på de mest mindrabbade länderna såsom Sverige FN:s nyinrättade fond för minröjning såväl på nationell basis som genom EU:s gemensamma aktion på området. Jag delar naturligtvis till fullo Eva Zetterbergs avsky för det urskillningslösa bruk av antipersonella minor som världen i dag kan visa otaliga vidriga exempel på. Det räcker att nämna länder som Angola, Afghanistan, Kambodja, Somalia och Bosnien, så vet alla vad jag syftar på. I dessa och i många andra krigsdrabbade länder har miljontals antipersonella minor lagts ut - inte sällan riktade mot civilbefolkningen - minor som dessutom på grund av sin konstruktion är mycket svåra att hitta och därmed att röja. Därför måste alla ansträngningar göras för att få till stånd ett internationellt förbud mot antipersonella minor. Sverige har, som ett av de allra första länderna i världen, lagt fram ett förslag om totalförbud mot antipersonella minor vid den konferens om inhumana vapen som sedan 1994 pågår inom FN:s ram. Efter det svenska initiativet om totalförbud har ett antal länder följt efter och även de rest krav på ett totalförbud. Tyvärr gäller detta dock inte alla länder i världen. Sverige kommer emellertid inte att slås ned av detta förhållande utan fortsätter aktivt arbetet med att övertyga om behovet av ett globalt förbud mot antipersonella minor. Inte minst viktigt är här den opinionsbildning och det arbete som sker inom EU:s ram och som Sverige mycket intensivt deltar i. Jag vill också med tacksamhet och tillfredsställelse framhålla de ideella organisationernas viktiga arbete med att driva internationell opinionsbildning för att få tveksamma länder att ansluta sig till det svenska initiativet om ett globalt totalförbud mot antipersonella minor. Eva Zetterberg tar upp frågan om inte Sverige borde bidra till att skapa minfria zoner i världen genom att ensidigt göra sig av med minorna i det svenska försvaret. Enligt Eva Zetterberg skulle detta öka förtroendet för vårt förslag om ett totalförbud mot antipersonella minor. Hon pekar på att vissa länder, trots frånvaron av ett internationellt förbud mot antipersonella minor, har fattat ensidiga beslut om antingen ett tillfälligt eller ett definitivt förbud mot användning av sådana minor. Herr talman! Hur frestande det än skulle vara för mig att av rent känslomässiga skäl säga till Eva Zetterberg att naturligtvis även Sverige omedelbart bör följa dessa länders exempel, kan jag inte i dag utan ytterligare överväganden göra det med hänsyn till mitt ansvar som försvarsminister i Sverige. I sak gäller nämligen följande. De antipersonella minorna är i dag en del av det svenska totalförsvarskonceptet. Det är därför min och regeringens uppgift att noggrant studera vilka andra vapensystem som skulle kunna ersätta dessa minor, och detta arbete pågår nu i regeringskansliet. Som ett led i detta arbete gav regeringen i mars 1995 ett utredningsuppdrag till Försvarsmakten om antipersonella minor i det svenska försvaret. Detta uppdrag har nyligen redovisats till regeringen. Försvarsmakten har redovisat konsekvenserna av att utnyttja andra försvarsalternativ än truppminor i det svenska försvaret. Regeringen kommer att, i den försvarsproposition som skall lämnas till riksdagen den 20 september i år, lägga fram förslag om utformningen av det framtida svenska försvaret. I det sammanhanget kommer även frågan om de antipersonella minorna att behandlas. Detta innebär alltså att riksdagen kommer att få ta ställning till minfrågan redan under hösten 1996. Jag vill försäkra att regeringen kommer att förbereda detta ställningstagande utomordentligt grundligt. Eva Zetterberg tar även upp frågan om mintillverkning i Sverige. Sedan 20 år tillbaka sker inte någon tillverkning i Sverige av antipersonella minor.
Herr talman! De antipersonella minorna är ett av världens farligaste vapen. Man kallar det också de fattigas vapen, därför att det är ett billigt vapen. Mer än 800 personer dödas varje månad, och majoriteten är barn och kvinnor. Det finns mellan 65 miljoner och 120 miljoner minor som är utspridda i hela världen, och framför allt i de fattigaste länderna i världen. Dessutom finns det 100 miljoner eller mer i lager. De finns i Afghanistan, Angola, Kambodja, irakiska Kurdistan, Jugoslavien, Somalia och Kuwait - listan är lång. För varje mina som oskadliggörs utplaceras ungefär 20 gånger fler. Det är en mycket ojämn kamp som förs. Marknadspriset för en antipersonell mina är mycket lågt. Det rör sig omkring 15 kronor. Att förstöra en mina kostar mer än 100 gånger mer. Fram till 1971 tillät den svenska regeringen export av truppminor. Vi vet att olika minkomponenter från Sverige därefter har ingått i delar som har exporterats till bl.a. Irak och Kambodja. Jag vill tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Jag kan konstatera att vi är helt överens vad det gäller Sveriges betydelse och de insatser Sverige gör och kan göra på det internationella planet. Den konferens som började i FN i måndags, som är en fortsättning på den som startade 1994, är oerhört betydelsefull. Inte heller nu tycks det möjligt att nå ett totalförbud. Hittills har bara 29 länder sagt sig vara villiga att skriva på. Däremot kan man förmodligen nå delresultat vad det gäller att få förbud mot självförstörande truppminor. Jag ser det som ett steg framåt, även om man inte heller anser att detta är helt tillförlitligt. Bara 90 % blir faktiskt förstörda inom kort tid när de inte används. Jag kan ha förståelse för den svenska positionen. Den är pragmatisk och förmodligen det enda möjliga i dagens läge för att vi ändå skall kunna nå delresultat. Men målet - ett totalförbud - måste naturligtvis finnas kvar. Däremot uppstår problem, försvarsministern, när vi ser till hemmaplan. Jag hävdar att det med stor säkerhet förstör den svenska trovärdigheten att vi inte själva har tagit steget att avveckla minorna i det svenska försvaret. Sverige är ett av de länder som har flest personminor per invånare i hela Europa. Jag skulle vilja citera en annan regeringsledamot, Pierre Schori. Han säger i boken Gränslös demokrati, som kom ut våren 1994: Alla utopier börjar hemma. Det är hur vi formar vårt eget land som avgör vad vi kan ge andra. Jag tycker att det var kloka ord av Pierre Schori. De visar på betydelsen av att gå före, att vi i Sverige måste leva upp till det vi för fram internationellt. Inför den här konferensen har numera nio länder - varav Tyskland är det nionde landet - beslutat att ensidigt införa ett förbud i det egna landet. Jag måste upprepa min fråga: Varför inte Sverige? Försvarsministern säger att en sådan åtgärd "enligt Eva Zetterberg" skulle öka förtroendet. Jag vill med bestämdhet hävda att det inte alls bara är min och Vänsterpartiets åsikt. Den åsikten finns inom en rad andra partier och de ideella organisationer som Thage G Peterson i övrigt hänvisar till och tackar och talar om vilket bra arbete de har gjort. Just de organisationerna - Rädda Barnen, Röda korset och mer än 200 internationella organisationer - har gemensamt gått ut i ett upprop och står bakom kravet att Sverige nu måste skrida till verket och avskaffa de antipersonella minorna inom det svenska försvaret.
Herr talman! Interpellanten! Försvarsministern! Sverige var det första land som började driva kravet på ett internationellt förbud mot truppminor. Vi är ledande i arbetet för att stärka de folkrättsliga reglerna om användning av minor. Inte minst att få det s.k. minprotokollet att omfatta även interna konflikter, och inte som i dag bara mellanstatliga konflikter, är något oerhört viktigt. Vi vet och ser runt om i världen med all tydlighet att de interna konflikterna är de som främst hotar freden. Ett intensivt arbete pågår under svenskt ordförandeskap för att få ett internationellt avtal till stånd om totalförbud av minor. Nu i slutfasen av FN:s översynskonferens om inhumana vapen kommer all kraft att läggas ned på att uppnå ett så bra förhandlingsresultat som möjligt. Den samlade bedömningen är att framsteg visserligen hittills gjorts och kommer att göras men att målet ett globalt förbud inte kan uppnås utom i den del som gäller exportförbud mot truppminor som saknar metaller och som därför inte kan spåras, trots FN:s ordförande Boutros Boutros Ghalis enträgna vädjande. Arbetet för att uppnå ett globalt förbud mot de avskyvärda minorna måste fortsätta på flera olika sätt tills motståndet definitivt är brutet. Vår hittillsvarande politik på området har inte försvagat våra argument för ett globalt förbud, men likväl är vår nationella inställning ohållbar framöver. Vi kan inte längre vänta på en global enighet i minfrågan, utan det är dags för Sverige att nu ta steget från att uttala fördömandet till att också i denna kammare fatta beslut om ett minförbud. Flera länder har som vi hörde redan fattat nationella beslut, nu senast Tyskland, medan Bosnien som i dag får bistånd för minröjning helt förkastligt, parallellt med denna röjning, skall ha satt i gång en egen tillverkning av minor. Minor brukar benämnas "de fattigas vapen". De hör ihop med fattigdom på två sätt. Dels är de billiga att tillverka, dels skapar deras verkningar ytterligare fattigdom. Minor är ett vapen som inte förhindrar krig eller avgör segrar utan i första hand avser att skada, inte att döda. Hundratusentals vuxna och barn beräknas vara benamputerade på grund av antipersonella minor. Skor ersätts av proteser. I veckan genomfördes på ett fint sätt den mycket talande aktionen "Tomma skor mot trampminor" i svenska städer och i Genève, en aktion som tyvärr kan behöva upprepas. Ett tungt argument för medlemskapet i EU, som fortfarande är det starkaste argumentet för unionen, nämligen EU som fredsprojekt, har också avspeglats i den praktiska politiken kring minorna. När Europaparlamentet behandlade minfrågan förra året inför översynskonferensen antogs nästan enhälligt en rapport om totalförbud av antipersonella minor. Parlamentet uttalade samtidigt att om inte önskat resultat uppnås på konferensen - och där är vi nu strax - bör varje EU-land genomföra ett sådant nationellt förbud. Det gjordes då inget undantag för just Sverige. Hänsyn måste i debatten tas till varje lands speciella förutsättningar, och vi kan inte blunda utan måste också ta ansvar för att ett minförbud kan innebära en något minskad försvarsförmåga i Sverige. Alla aspekter måste finnas med i diskussionen för att vi konstruktivt skall kunna ta det avgörande steget mot en lösning av minfrågan under året, vilket är alldeles nödvändigt. Jag har nyligen i en fråga lyft fram förslaget om minfria zoner, och regeringens uppfattning då var att truppminor inte är destabiliserande och att det därför inte blir lättare för en enskild stat att avskaffa truppminor bara därför att grannländerna gör det. Det är en motivering jag omöjligt kan göra till min. Jag vidhåller att regeringens ambition borde vara att aktivt driva på frågan om minfria zoner, med en naturlig utgångspunkt här i Norden. Visst är det betydelsefullt om vi kan införa ett partiellt minförbud, som successivt kan växa till ett globalt minförbud, och inget annat sätt har hittills visat sig framkomligt inom rimlig tid. Till sist, försvarsministern! Låt oss på allvar starta arbetet för ett nationellt förbud även i Sverige.

Herr talman! Också jag vill tacka för svaret. Vi är överens om att det arbete som Sverige gör är utmärkt. Jag vet att Sverige har drivit frågan om totalförbud mycket hårt. Jag har haft tillfälle att samtala med Johan Molander både i FN och i utrikesutskottet. På den punkten råder alltså inga meningsskiljaktigheter. Personminor är en humanitär fråga av oerhört stor vikt. Det är inte i första hand en militärstrategisk eller ekonomisk fråga, även om man inte kan bortse från de aspekterna, utan det är i första hand en moralisk fråga. Om fakta om personminor hade trängt igenom till det svenska folket, skulle en mycket stor majoritet enligt mitt förmenande med kraft vända sig mot att Sverige har en enda mina i lager. Jag är helt övertygad om det. Ett ofattbart antal, en bra bit över 100 miljoner, minor är utlagda i världen och kan orsaka och orsakar en oerhört stor skada, främst på civilbefolkningen, varav, tror jag, 30 % är barn. Att antalet är så ofattbart gör ju att frågan har en sådan storlek att man bävar inför hur vi någonsin skall kunna komma till rätta med problemet. Det sägs att om man skulle ta bort och förstöra varenda mina skulle det ta tusen år - tusen år för att få slut på detta vansinne. Det gör att tiden är dyrbar. Hela tiden läggs ett stort antal minor ut med förfärande hastighet. Jag tror att det rör sig om bara någon minut för att med flyg lägga ut bortåt ett par tusen minor. När man skall röja tar det däremot oändligt mycket mera tid. Vi hörde här att minor - trampminor, personminor eller vad man nu kallar dem - är ett mycket billigt vapen. Men de är desto dyrare att röja upp, och desto svårare. Även vid röjning av minor förekommer det hela tiden att personal lemlästas och dödas. Att detta vansinne skall få pågå är alldeles oerhört. Alla tecken tyder nu på att man i den översynskonferens mot särskilt inhumana vapen som pågår inte kommer att lyckas nå fram till ett totalförbud. Alltför få länder är nu villiga att gå med på ett sådant. Vi skall naturligtvis fortsätta och få fram de dellösningar som vi kan få vid den här konferensen. Man måste hela tiden vara pragmatisk med sådana här frågor. Men det räcker inte. Naturligtvis spelar det en stor roll för trovärdigheten vad Sverige gör i sitt eget land. Ingen skall inbilla mig att det personliga föredömet, eller ett lands föredöme, inte spelar någon roll i en fråga av sådan här moralisk dignitet. Naturligtvis ser man ute i världen på vad vi gör i Sverige, vad vi är villiga att göra. Som vi redan har hört kostar det om det blir ett totalförbud. Vill vi ha ett totalförbud? Ja, det tror jag. Då måste vi också visa vår vilja genom att redan nu ordna ett totalförbud i Sverige, både när det gäller användande och när det gäller lagring. Vi tillverkar ju inte längre, men vi måste alltså se till att det kommer ett förbud nu i Sverige.
Herr talman! Försvarsministern! Jag vill börja med att säga att jag tycker det är bra att Eva Zetterberg lyft fram den här frågan till debatt. Som säkert de flesta vet har Miljöpartiet krävt, och kräver, ett svenskt förbud mot all hantering, användning och innehav av antipersonella minor. Vi vill se att Sverige följer de länder som varit föregångare när det gäller förbud mot dessa minor. Herr talman! I en krigssituation tillhör jag dem som kommer att försvara landet med vapen - inte för att jag anser att det är en bra lösning utan för att jag anser att man måste skydda dem som är värnlösa. Det måste man göra i alla lägen. Man får inte, som i det forna Jugoslavien, stå och se på när värnlösa människor mördas. Det är viktigt att skydda just de värnlösa. Av den anledningen är protesterna mot de antipersonella minorna extra viktiga. Dessa minor är rena terrorvapen, som skadar och lemlästar långt efter det att kriget avslutats. De skadar just de värnlösa. Herr talman! I en krigssituation tycker jag det är viktigt att krigsförbrytare avslöjas och att vapenleverantörer pekas ut. I den här situationen, när vi diskuterar antipersonella minor, tycker jag det är viktigt att peka ut dem som är ansvariga för att minorna inte avvecklas. Jag skulle gärna vilja höra från försvarsministern vem han anser vara ansvarig för att vi fortfarande har dessa minor i vårt land - minor som även kan hota de människor vi värnar om.
Herr talman! Försvarsministern! Det är uppenbart att engagemanget mot personminor är stort i Sveriges riksdag. Här deltar ledamöter från de flesta partier - från regeringspartiet och övriga. Det finns också ett stort engagemang bland människor i hela Sverige för att Sverige skall fatta beslut om ett ensidigt förbud mot antipersonella minor i det svenska försvaret. Mitt eget partidistrikt, Norra Älvsborg, fattade ett sådant beslut för en vecka sedan på sin distriktskonferens. Försvarsministern vet att det är svårt att få ett beslut att gå emot distriktsstyrelsens förslag, men så var det i det här fallet. En förkrossande majoritet av oss röstade för att Sverige skulle skrota sina egna minor. Jag vill instämma i alla de argument mot de svenska minorna som har framförts av interpellanten och de övriga som deltagit i debatten. Försvarsministern säger i sitt svar att det skulle vara frestande att av rent känslomässiga skäl säga till Eva Zetterberg och oss andra att Sverige omedelbart bör skrota sina minor. Jag tycker inte alls att det borde vara rent känslomässiga skäl som gör att försvarsministern kan säga detta utan rent förnuftsmässiga skäl - därmed inte sagt att man inte också kan lyda sina känslor när de stämmer med förnuftet. Försvarsministern säger att han inte utan ytterligare överväganden kan göra detta. Jag vill då ge några ytterligare argument så att försvarsministern, förhoppningsvis till i höst, skall komma fram till att minor inte hör hemma ens i det svenska försvaret. Förra året antog EU-parlamentet nästan enhälligt en rapport där man slog fast att om det inte går att få till stånd något totalförbud mot minor borde varje EU-land genomföra ensidiga förbud mot minor inom det egna landet. Det tycker jag att vi skall göra. Man slog också fast att det faktum att det inte gick att uppnå ett totalförbud - vilket det tyvärr inte verkar vara möjligt att göra just nu - inte får vara en ursäkt för att inte göra vad vi själva kan göra. Ett annat gott argument är att så många länder redan har fattat beslut om ett ensidigt förbud - Norge, Belgien, Holland, Österrike, Schweiz och nu senast Tyskland. Jag vet att försvarsministern tidigare har sagt att Sverige har så stor yta att det är svårt för oss att göra detta, men Norge har väl en förhållandevis lika stor yta. Österrike har lyckats göra detta. De är inte med i NATO och har också ett känsligt geografiskt läge men har trots detta fattat ett sådant här beslut. Ett tredje viktigt argument tycker jag är den signal som man ger till marknaden och till dem som producerar minor. Vi i Sverige tillverkar enligt uppgift inte sådana här minor längre, men om vi skulle fatta ett ensidigt beslut skulle det ytterligare förstärka signalen att det inte finns någon marknad för den här typen av minor. Det skulle troligtvis göra situationen bättre internationellt. Jag tror alltså på en snöbollseffekt och på att man bör göra vad man kan. I vår försvarspolitiska skrift Gränslös demokrati inför valet 1994 skrev vi: "Alla utopier börjar hemma. Det är hur vi formar vårt eget land som avgör vad vi kan ge andra." Det tycker jag är bra skrivet.
Herr talman! Jag vill börja med att uppriktigt uttala en stor tillfredsställelse över att vi har fått detta tillfälle också i Sveriges riksdag att diskutera de antipersonella minorna. Målet måste vara, såsom ni alla har sagt, ett totalförbud i en minfri värld. Jag kan lova att Sverige skall fortsätta verka internationellt. Jag har noterat att det har framförts tack till Sverige just för vårt aktiva agerande, och det tillbakavisar också den kritik som har kommit de senaste dagarna att vi inte skulle ha agerat internationellt. Det var ett okunnigt uttalande. Tvärtom var Sverige det land som lade fram förslaget om totalförbud vid översynskonferensen. Detta förslag - det är jag säker på att alla ni också vet om - mötte från början inte någon större entusiasm, för att inte säga ingen entusiasm alls. Men tack vare ett intensivt svenskt arbete har fler och fler länder nu anslutit sig till förslaget. Jag kan i sammanhanget påpeka att det finns en del länder som har ansett att Sverige har gått alltför långt och alltför hårt fram. Även när det gäller minröjningsproblematiken tillhör Sverige de länder som arbetar mest aktivt. Den nationella inställningen får Sveriges riksdag ta ställning till redan om några månader, sedan regeringen har förberett frågan. Precis som Carina Hägg sade, måste alla aspekter beaktas och komma på bordet. Minorna är en del av det svenska försvarskonceptet. Det har tidigare regeringar, riksdagar och försvarsministrar byggt Sveriges försvar på. Därför bör också minfrågan vara med i den försvarspolitiska propositionen. Det har hela tiden varit min avsikt att minfrågan skall finnas med i den försvarsproposition som kommer till riksdagen den 20 september, och då får Sveriges riksdag igen ta ställning till den frågan. Jag tror att vi helt säkert är överens om att det är viktigt att vi får ett bra beslutsunderlag innan vi beslutar oss. Det är viktigt inte minst för debattens skull, så att den blir så ren som möjligt. Många av de länder som beslutat om ett ensidigt avskaffande av minorna har förbehållit sig rätten att ompröva detta beslut i krig och vid krigsrisker. Detta gäller t.ex. Belgien, som ofta nämns i den svenska debatten. Även Storbritannien förbehåller sig rätten att använda minorna i krislägen. Sådana ensidiga beslut får då inte så stor betydelse som man kanske ibland gör det till i debatten, eftersom reservationerna är så pass starka. Mig veterligt, Inger Näslund, har vi inte några fjärrutlagda minor, utan vi har landminorna - som är nog så allvarliga. Om det blir ett internationellt förbud, Marianne Andersson, kommer självfallet inte några minor längre att användas av det svenska försvaret. Det var just för att utreda konsekvensen av ett sådant förbud som jag gav Försvarsmakten ett uppdrag, som vi nu arbetar med, och det innebar: Vad fordras i försvarsvapen om vi inte har minorna? Det har Försvarsmakten svarat på, och det håller vi nu på att granska i Försvarsdepartementet. Det är självklart att jag, om vi får ett internationellt förbud, med glädje kommer att ta kostnaderna för avskaffandet av de svenska minorna.
Herr talman! Först vill jag säga till försvarsministern att jag tycker att frågan inte har hanterats särskilt snabbt i Sverige vad gäller minor i svenska försvaret. Den 10 oktober hade försvarsministern och jag en debatt där jag just frågade hur utredningsarbetet fortskred. Jag fick då svaret att Försvarsdepartementets utredning skulle vara klar i mars i år. Jag måste tillstå att jag hade förväntat mig att vi under resans gång hade kunnat ta del av det här materialet och att vi redan nu i vår, lagom till översynskonferensen, hade haft ett svar från den svenska regeringen. Jag tycker att den dubbla inställningen från Sverige är helt ohållbar och att den allvarligt skadar vår trovärdighet. Jag har också en annan fråga till försvarsministern. Det finns olika signaler från försvarskunniga personer. Den förre arméchefen Åke Sagrén gick ut och talade om att minorna inte hade någon större betydelse för det svenska försvaret. Vi fick nyligen en rapport från Internationella Röda korset, där inte deras humanitära utan just deras militära experter har gått ut och hävdat att minorna inte har någon stor försvarspolitisk betydelse. Har inte detta kunnat vara tillräckligt vägledande för att regeringen nu skulle fatta ett sådant beslut? Jag skulle också allvarligt vilja ifrågasätta det som har kommit fram, dvs. att Försvaret talar om att det handlar om att man måste ersätta minorna. Vem har sagt att de måste ersättas? Jag har inte uppfattat att de länder som har gått till beslut om att avskaffa minor i sitt försvar därmed har sagt att man genast måste utöka arsenalen av andra vapen. Det långsiktiga målet måste ju vara att minska hela världens vapeninnehav och därmed också få en mindre farlig värld. Därför finns det ingen anledning att genast diskutera att antipersonella minor i Sverige skall ersättas av några andra vapen. Jag vill också återigen fråga försvarsministern om de ideella organisationernas arbete. Försvarsministern visar vilken betydelse de har och välkomnar deras arbete internationellt. Men hur är det med deras arbete på hemmaplan? De för ju en intensiv kampanj, och de hade, som Carina Hägg och andra talade om, nyligen en stor manifestation på Sergels torg där de just visade att de svenska minorna är förkastliga, genom att sätta ut ett antal udda skor, och att de ville gå före. Välkomnar försvarsministern även detta initiativ från de ideella organisationerna? Till slut vill jag vädja till försvarsministern att skynda på utredningen och att snabbt göra ett ställningstagande. Vi är många som skulle välkomna att regeringen så snart som möjligt gick ut och talade om - det är önskvärt att det sker just i samband med översynskonferensen - att vi i Sverige har fattat ett sådant ensidigt beslut. Vi får naturligtvis finna oss i att vänta till september, om regeringen inte tänker lägga fram ett förslag innan dess, men det vore oerhört mycket starkare i de internationella förhandlingarna om ett sådant beslut från regeringen kom nu.
Herr talman! Jag är väldigt glad att den här debatten har utvecklats till att bli mycket saklig och nyanserad. Det är mycket som klarläggs i olika frågor och svar. Jag vill understryka att jag tycker att vi inte kan bortse från zonresonemanget, och där fick jag inte något svar från Thage G Peterson. Jag tror mycket på att successivt bygga upp ett internationellt förbud och på att vi i Norden skulle kunna åstadkomma ett bra resultat om vi tillsammans börjar här. Vi har ju grannländer som redan har fattat beslut i den här riktningen, men det finns å andra sidan länder som har sagt klart nej, t.ex. Finland. Jag är medveten om att Sverige är ett avlångt land, har långa gränser och är glesbefolkat. Vi har en försvarsbudget som bantas, och även en destruering av minorna kan kosta något. Ingen i debatten vill ersätta minorna med något annat försvarssystem. Det kan ju sammanlagt innebära en något minskad försvarsförmåga, och det är den här kammarens ansvar att också se till den aspekten. Jag har uppfattat Thage G Petersons svar så att man trots dessa svårigheter öppnar för att i höst fatta det här efterlängtade nationella beslutet. Med det halva löftet och den öppningen från försvarsministern stannar jag.

Herr talman! Jag skulle vilja fråga om vi kan räkna med ett ensidigt förbud till hösten, utifrån det som försvarsministern har sett av utredningen. Jag tycker väl att det i en sådan här debatt skulle kunna gå att något lätta på förlåten och säga åt vilket håll det lutar i utredningen, vad som sägs där och i vilken dager våra möjligheter att ändå ha ett godtagbart försvar framställs. I det skriftliga svaret som jag har framför mig talar försvarsminister Thage G Peterson om det urskillningslösa bruket. Han citerar där Eva Zetterberg. Men det är inte bara bruket som är urskillningslöst när det gäller minorna, utan det är faktiskt så att de som vapen är urskillningslösa. Det är därför de inte kan jämföras med många andra vapen. Vi har redan talat om att de i stor utsträckning drabbar civila och barn. Jag tror att det är oerhört viktigt att gå före och att ett beslut skulle kunna komma tidigare än hösten, inte minst för att påverka den konferens som pågår. Om detta inte är möjligt är det mycket viktigt att vi får ett sådant beslut till hösten. Jag tror att fler och fler ställer upp bakom de här tankarna. Detta vapen är så inhumant att vi av moraliska skäl inte kan hålla oss med ett sådant i Sverige. Även om vi hoppas att det aldrig skulle komma till användning i vårt land, måste vi visa att vi aldrig kan tänka oss att använda detta, och därför skall vi heller inte lagra sådana här vapen. Vi skall inte ha dem som en del av vår försvarsprofil.
Herr talman! Försvarsministern! Jag förstår inte riktigt att de här minorna måste ersättas en gång. Vad är det för funktion man är ute efter att ersätta? Det är just den funktion som minorna har som kritiken riktar sig mot. Därför kan jag inte se att de kan ersättas. Det var bara det jag ville säga. Tack.
Herr talman! Försvarsministern! Jag tycker inte att minor bara är en försvarsangelägenhet. Det har så mycket med humanitet och människosyn att göra. Jag beklagar att utredningen görs inom försvaret och att den är hemlig. Talet om att minorna skall ersättas med något annat oroar mig mycket. Naturligtvis kommer försvaret att komma fram till att detta kommer att kosta alldeles för många miljarder och bli alldeles för dyrt. Vi kommer inte att ha råd med detta i det ekonomiska läge som vi har. Jag delar uppfattningen att man inte kan utreda på det sättet att minor skall ersättas med något annat och vad det kommer att kosta. Minor hör inte hemma i det svenska försvaret över huvud taget. Har vi haft ett sådant försvarspolitiskt koncept har det varit felaktigt. Minor är urskillningslösa. De skiljer ju inte mellan en barnfot och en soldatkänga. Väldigt många barn i Sverige är upprörda nu när de i kvällstidningarna har fått läsa och se kartor över att försvaret har haft planer på att minera en stor del av norra Sverige. Försvarspolitiskt har vi pratat om att vi skall ha ett utvidgat säkerhetspolitiskt begrepp och att det finns andra hot. Hela försvarspolitiken läggs ju om för att kunna möta dessa nya hot. Flyktingströmmar, miljöhot och social oro är också allvarliga hot som måste bemötas, för att inte tala om växande främlingsfientlighet och stor arbetslöshet, som också är oerhörda hot mot ett demokratiskt samhälle. Jag skulle vilja säga att det försvarsbegrepp som vi skall diskutera handlar om att värna den svenska demokratin. Däri ligger människovärdet. Då kan man inte ha denna typ av vapen. Jag hoppas verkligen att regeringen snarast möjligt fattar detta beslut. Många i Sverige, framför allt barn, skulle bli glada för detta. Jag vill också snabbt säga att det gläder mig att Tyskland har skickat tillbaka de minor som vi har exporterat dit. Nu får vi tillbaka dem, och de ger arbetstillfällen i Sverige, för vi skall destruera dessa minor. Men det är ändå ett bakvänt sätt att skaffa arbetstillfällen.
Herr talman! Jag tycker faktiskt inte att regeringen har sölat på något sätt. Jag tycker alldeles tvärtom, att vi med ansvar försöker hantera den här frågan så att Sveriges riksdag får ett bra beslutsunderlag. Alla riksdagsledamöter borde vara tacksamma för att det inte fattas beslut på grundval av andra orsaker än dem jag hävdar, att vi skall ha ett starkt svenskt försvar. Minförsvaret är en del av själva försvarskonceptet. Vi gör nu ett förberedelsearbete, och det var därför som jag gav uppdraget till Försvarsmakten att göra denna utredning. Den fick jag för ett par veckor sedan. Nu har vi ett par månader på oss. I augusti skall regeringen ta ställning och i september får riksdagen hela försvarspropositionen, inklusive minproblematiken på sitt bord. Sedan är det försvarsutskottet, möjligen också utrikesutskottet, som tar hand om frågan, och därefter beslutar riksdagen i december. Detta är den gång vi brukar ha i Sverige, och den skall vi vara rädda om, Ingrid Näslund. Regeringen utarbetar förslag, riksdagen beslutar, och vi har ett bra sakunderlag. Man kan säga, som Eva Zetterberg gjorde, att vi får en mindre farlig värld. Ja, Eva Zetterberg kan följa den debatt som har pågått i försvarsfrågan. Hur jag, efter att ha föreslagit 10 %, som jag anser vara en måttfull besparing på Sveriges försvar, har fått utstå mycket spott och spe för just detta. Denna väg är inte så enkel att anträda som man ibland vill göra gällande. Sedan är frågan: Skall minorna ersättas av någonting annat? Om vi beslutar oss för att avskaffa minorna, att inte ha minor i det svenska försvaret, är det helt klart att de inte skall ersättas av minor. Men i det svenska försvarskonceptet i dag ingår minförsvaret. Det kan man tycka bra eller illa om. Men som försvarsminister har jag det politiska ansvaret för att Sverige har ett starkt och modernt försvar, som kan försvara hela Sverige. Det är min uppgift som försvarsminister. Andra försvarsministrar och regeringar före mig har baserat detta försvar på minor. Det är detta som innebär att minorna är en del av Sveriges försvarskoncept. Det har således riksdag och regering tidigare beslutat. Då bör regering och riksdag så att säga upphäva detta. Jag har inte köpt några nya minor till det svenska försvaret. Men jag kan självklart inte blunda för hur Sveriges försvar är uppbyggt. Jag kan inte strunta i vad regering och riksdag har beslutat. Men jag och regeringen är nu inne på att göra hela den här översynen: Kan vi ha ett starkt försvar utan minvapnet? Svaret på den frågan skall jag redovisa för riksdagen om tre månader. Jag kan inte och får inte bortse från det förhållandet att jag är Sveriges försvarsminister. Jag kan inte avveckla vapen hur som helst utan att sätta någonting i deras ställe som kan försvara Sverige. Precis som alla andra länders regeringar och försvarsministrar måste resonera, måste jag ta ansvaret för att det svenska försvaret har vapen för att försvara Sverige, Sveriges folk och Sveriges barn om vi skulle bli angripna på svensk mark. Det är i det sammanhanget jag har sagt att folk med rätta skulle bli upprörda den dag vi skulle bli angripna om vi inte hade några vapen att försvara oss med. Det är mitt ansvar som försvarsminister, och det ansvaret ämnar jag ta så länge som jag är försvarsminister. Till slut vill jag säga att jag tycker lika illa om personminorna som ni gör. Jag har nu besökt skadade svenska soldater från minolyckan nere i Bosnien. Jag tycker att bilderna på lemlästade barn och ungdomar är lika vidriga som ni tycker. Jag tror att vi där är överens. Men vi skall i fortsättningen, precis som den här debatten har varit uttryck för, försöka att sakligt diskutera de här frågorna.
Herr talman! Jag blir överraskad av att försvarsministern anser att de antipersonella minorna utgör en sådan väsentlig del i det svenska försvaret. Jag har uppfattat att det finns betydligt viktigare delar, som faktiskt skulle finnas kvar i försvaret i den händelse Sverige skulle råka i krig, och att vi inte på något sätt skulle vara så beroende av antipersonella minor att de är nödvändiga att ersätta om de skulle utgå ur svenska försvaret. Jag blir också litet överraskad av att försvarsministern skulle ha trott att det var en lätt uppgift att skära ned i försvaret och en lätt uppgift att stå emot när folk protesterar för att sysselsättningstillfällen utgår. Jag tror inte att någon av oss har valt att arbeta politiskt därför att vi trott att det är en lätt uppgift. Men jag kan försäkra att på den punkten har försvarsministern allt stöd från mig och Vänsterpartiet. Vi tycker att vi kan gå betydligt längre vad gäller nedskärning inom just det svenska försvaret. Den här debatten visar ju, Thage G Peterson, att det finns ett enormt stöd i riksdagen från många partier och även av enskilda i partier som inte har agerat. Det stödet måste ju regeringen ta med sig och inse hur viktigt det är att gå fram i den här frågan. Jag tycker inte att man har gått särskilt fort fram - jag vidhåller det. Det finns oerhört mycket mer som kan göras. När nu Sverige fortsätter att agera internationellt måste vi se till att vår politik hänger ihop. Jag citerade tidigare Pierre Schori - som han sade måste vi se till att alla utopier börjar hemma, att vår utrikespolitik och vår nationella politik hör ihop. Jag vill hänvisa till Henning Mankell som har skrivit just om hur barnen har drabbats och hur omoraliskt det är att ha kvar minor någonstans ute i världen över huvud taget. Jag skulle vilja rekommendera dem som kan få tag i den att läsa en bok som heter Tysta vittnen eller Silent Witnesses. Den visar hur minorna runt om i världen tvingar barn och vuxna att leva ett förkrympt liv, att i den mån de över huvud taget överlever ta sig fram med olika slag av hjälpmedel. Jag menar att den svenska regeringen på ett helt annat sätt måste ta tag i frågan, se det stöd som finns politiskt, komma fram till ett totalförbud och avskaffa minorna i det svenska försvaret. Det väntar vi oss.
Herr talman! Jag vill verkligen uttala tacksamhet för det stöd som jag har i de försvars och säkerhetspolitiska frågorna. Jag eftersträvar att de försvarspolitiska frågorna skall avgöras med så breda marginaler som möjligt i Sveriges riksdag. Det går egentligen inte att påstå att det som från försvarssynpunkt är en bra lösning för ett land automatiskt också skulle vara en bra lösning för ett annat land. Varje försvarskoncept är unikt, beroende på ländernas skiftande förhållanden. Faktorer som påverkar utformningen av Sveriges försvar är bl.a. vårt geostrategiska läge, vår i förhållande till befolkningsmängden stora landyta och vår alliansfrihet. Det är just därför vi har skräddarsytt försvaret för vårt land, och ett sådant koncept gäller då inte för något annat land i världen. Ställningstagandet till detta har ju Sveriges riksdag gjort. De olika delarna i försvaret samverkar, och där kommer även minorna in i bilden. Det är därför jag menar att minorna hör hemma i försvarspolitiken och skall behandlas i försvarspropositionen i riksdagen. Enligt försvarsstrategerna skyddar minorna såväl andra vapensystem som stridsvagnar och - i förlängningen - våra soldater. Det är alltså militärstrategernas sätt att resonera. Det diskuterar vi nu i dag. Sedan återkommer jag till riksdagen. Jag vill gärna säga att även om vi skulle avveckla våra minor - det är möjligt att både regering och riksdag kommer fram till det - kommer minorna i Angola och Bosnien att ligga kvar även efter ett ensidigt svenskt minförstörande. Då är det endast med ett internationellt förbud vi kan komma åt minproblemet. Så länge många länder använder minorna som ett offensivt vapen kommer vi att få nya minområden. Det är endast med ett internationellt förbud som vi kan åstadkomma det vi alla vill uppnå, nämligen en minfri värld. Det är det vi har siktet på, det är det som är vårt mål.

Herr talman! Dan Ericsson har frågat mig om jag är beredd att redan nu ge ett positivt besked om målflygsdivisionens framtid för att på så sätt undanröja riskerna för att tappa kompetent personal avseende telekrigföring. Mitt svar till Dan Ericsson måste bli mycket kort. Försvarsmakten lämnade sitt underlag inför försvarsbeslutets andra etapp till regeringen i början av mars i år. Detta underlag bereds nu inom regeringskansliet. Den 20 september i år kommer regeringen att lägga fram propositionen om försvarsbeslutets andra etapp. Som Dan Ericsson nog inser kan jag inte i dag säga något som skulle föregripa regeringens beslut.
Herr talman! Jag vill tacka försvarsministern för svaret. Jag kan faktiskt hysa en viss principiell förståelse också för svarets innehåll. Men vi skulle kanske ändå kunna ta litet tid i anspråk för att försöka föra ett principiellt resonemang om de här frågorna. Jag vill då dela upp det i två delar. Den första gäller hur vi skall se på verksamhet med övning i att föra strid i telestörd miljö. Är det en viktig och central del av försvarsmaktens förmåga vid ett eventuellt anfall? Som jag ser det, och enligt den erfarenhet som exempelvis Gulfkriget har givit, är det centralt. Förmågan att klara sin stridsuppgift även om man är utsatt för telestörningar kan vara den avgörande faktorn vid en stridssituation. Det skulle vara intressant att höra hur försvarsministern värderar just kunskap och övning när det gäller telekrigföring. Den andra pricipiella frågeställningen vid de överväganden som en försvarsmaktsplan innebär gäller risken att förlora kompetens. Det kommer att ta lång tid innan vi är vid vägs ände och har ett beslut. Det var egentligen av det skälet jag ställde min interpellation, och jag hade önskat att försvarsministern på något sätt hade kunnat markera en vilja att behålla den kompetens som finns samlad, i det här fallet på Malmen i Linköping. Det är stor risk att kompetens när det gäller telekrigföring skingras. Försvarsmakten säger i sitt förslag om nedläggning av målflygsdivisionen vid Malmen i Linköping att nackdelen är en temporär nedgång av förmågan att öva i telestörd miljö. Men, herr talman, problemet är ju att det inte blir en temporär nedgång. Jag vet att olika personer där har planer på att söka sig bort från verksamheten. Skingras den här kompetensen kommer det inte att gå att på nytt bygga upp motsvarande samlade kunskap om telekrigföring. Det ser jag som en stor nackdel för Sveriges försvarsförmåga. Jag skulle vilja höra om försvarsministern ser detta som en risk att vi tappar kompetens på detta område, och om det i så fall skulle vara till nackdel för vår försvarsförmåga.
Herr talman! Hur frestande det än skulle vara att föra en principiell debatt med Dan Ericsson kommer jag inte att ta en sådan. Jag kommer envist att hålla fast vid den uppläggning som jag har valt inför försvarsbeslutet - att bearbeta utredningarna, att bearbeta argumenten, att så småningom ta ställning och sedan återkomma till riksdagen med ett förslag. Jag kommer därför inte att låta mig luras in i en organisationsdiskussion genom att bakvägen föra en diskussion om andra frågor som tillhör det övergripande försvarsbeslutet.
Herr talman! Jag kan försäkra försvarsministern att det inte var min avsikt att lura honom att bakvägen säga något som skulle kunna föregripa beredningen och beslutet när det gäller inriktningen av försvarspolitiken. Men jag tycker ändå att det här är en viktig principiell fråga när det gäller telekrigföringen och den kompetens som har byggts upp i att öva och hantera en sådan situation. Vi vet ju att det här har varit oerhört centralt i de krig som har förts under den senaste perioden. Det är därför jag ville fästa uppmärksamheten på detta och på den risk som finns att vi tappar kompetensen. Vi har ju i långa stycken ett starkt försvar, och vi har goda försvarsmedel som i stor utsträckning bygger på högteknologi och på att vi kan klara telekommunikation och annat. Men det är klart: Om vi då lägger ner väldigt många miljarder på detta gäller det att se till så att det inte slås ut genom enkla manövrar för att vi har avhändat oss förmågan att motstå telekrigföring. Jag tycker ändå att försvarsministern kunde säga någonting om sin syn på detta utan att gå in i själva organisationsfrågan, och det är egentligen den principiella diskussionen jag nu efterlyser. Jag önskar att försvarsministern kunde säga någonting om detta.

Herr talman! Carl Fredrik Graf har frågat finansministern om regeringen tänker lägga fram några förslag till förändringar av reglerna för företagens momsuppbörd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Reglerna byggde på det förslag som Skattebetalningsutredningen lämnade i ett delbetänkande våren 1995 . Utredningen hade föreslagit att alla som redovisade momsen i momsdeklaration skulle redovisa och betala den 20:e i första månaden efter redovisningsperioden, i stället för den 5:e i andra månaden efter perioden, som var den då gällande regeln. Regeringen ansåg att utredningens förslag skulle kunna leda till alltför allvarliga negativa konsekvenser för de mindre företagen. Regeringens proposition, som lämnades till riksdagen i oktober 1995 , innehöll därför vissa lättnader för de mindre företagen jämfört med utredningens förslag.

Det har nu visat sig att lättnader är motiverade även för skattskyldiga vars beskattningsunderlag ligger över gränsen 10 miljoner kronor. Regeringen har därför den 15 till riksdagen med förslag till ändrade regler. Förslaget innebär att gränsen för vilka som skall redovisa momsen den 5:e i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång höjs från 10 miljoner kronor till 40 miljoner kronor. De ändrade reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 1996. Svaret till Carl Fredrik Graf är således att regeringen redan vidtagit de åtgärder som är möjliga. Att vidta åtgärder som är än mer långtgående är med hänsyn till det statsfinansiella läget inte möjligt.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Östros för att han har svarat. När jag väckte den här interpellationen var propositionen inte skriven med de förändringar som statsrådet beskriver i sitt svar. Men det kan möjligen ge vid handen att det lönar sig att kritisera. Näringslivet har ju varit enigt i sin mycket hårda kritik mot det förslag till förändringar av reglerna för uppbörd av moms som genomfördes vid årsskiftet. Även oppositionen här i riksdagen har varit stark. Det är naturligtvis glädjande att regeringen tar intryck av denna opposition och flyttar sina positioner litet grand. Här säger statsrådet: Först var det en utredning och då gjorde vi det litet bättre för företagen, och sedan kom den här kritiken och då ändrade vi litet till. Det där är ett klassiskt trick: Först föreslår man någonting som är mycket dåligt och sedan ändrar man sig litet grand, och på det viset tror man sig kunna vinna ett förtroende ute i näringslivet. Jag menar att hela förslaget om uppbörd av moms visar på de bristande insikter som regeringen har när det gäller näringslivets villkor. Som det är nu får vi tre regler för momsuppbörd. En regel för de företag som omsätter under 1 miljon kronor och får momsen på F-skatten. De får den kortaste kredittiden, tio dagar. De minsta företagen får den kortaste kredittiden. Det är någonting som litet grand har försummats i den här debatten. En ny regel kommer för de företag som omsätter mellan 1 miljon och 40 miljoner och sedan kommer ytterligare en regel för de företag som omsätter mer än så. Detta tycker jag leder till att vi får oklarheter. Jag fick häromdagen ett brev - det är möjligt att andra riksdagsledamöter fick samma brev - från ett företag i VVS-branschen. Detta är en större koncern med en omsättning på över 40 miljoner, och man konstaterar att man konkurrerar med lokala konkurrenter som många gånger omsätter under detta belopp. Det gör, menar man, att handeln inte kommer att bli konkurrensneutral eftersom aktörer på samma marknad kommer att ha olika kredittider. Det är just ett av de problem som det här leder till. Därför skulle jag vilja förhöra mig litet grand om hur statsrådet ser på framtiden. Det finns ju utredningsförslag om s.k. skattekonto. Vi är många som tror att någon sorts förslag i denna riktning kommer, vilket också kan vara bra. När detta förslag kommer, kommer det då att leda till att uppbördsreglerna och framför allt inbetalningstiderna kommer att ändras på nytt? I så fall blir den lösning som nu är föreslagen ganska kortsiktig, och det är naturligtvis inte bra, eftersom just stabila spelregler är någonting som efterlyses inom näringslivet. Jag har ytterligare ett par frågor. Vad är det som har lett till att statsrådet nu gör en annan bedömning än den hans företrädare gjorde när det gäller omsättningsgränserna? Det är fortfarande så, med de regler vi har i dag, att det kommer att finnas företag som tvingas att betala moms i förskott. Den övergripande och principiella frågan, om det så bara är ett enda företag som hamnar i den situationen, är: Anser statsrådet att det är rimligt att ett företag skall behöva leverera in moms i förskott, dvs. innan företaget har fått betalt av sina kunder? Det skulle jag vilja ha ett rakt besked på, och det går ju bra att svara ja eller nej på den frågan, vilket underlättar svarandet. Jag nöjer mig med detta och hoppas att statsrådet kan svara på mina kompletterande frågor.
Herr talman! Carl Fredrik Graf säger att regeringen har bristande insikter. Men glöm inte att utredningsuppdraget ju kommer från den borgerliga regeringen. När man satt vid regeringsmakten var även den borgerliga regeringen intresserad av att se över statens skatteuppbördssystem så att inte staten skulle ligga ute med väldigt långa krediter. Det är klart att det kostar staten pengar. Vi sitter och går igenom det här nu, och det har vi gjort sedan vi vann regeringsmakten. Vi går igenom område efter område för att se till att Sverige kan komma i statsfinansiell balans. Det vore orimligt att inte också se över den här typen av betalningstider. Den borgerliga regeringen insåg tidigare att det här var en punkt som man måste se över. Men när man hamnar i opposition och opinionen kommer orkar man inte hålla emot. Om Carl Fredrik Graf skall vara ärlig tycker han också att det finns anledning att se över sådant här. Carl Fredrik Graf frågar varför vi gör en annan bedömning nu. Jag är alltid beredd att lyssna på företagare och deras kritik och beröm. Sedan är det min och regeringens sak, och senare riksdagens sak, att göra en bedömning av företagarnas legitima synpunkter, statsfinansiella skäl och på vilket sätt en intäktsförsvagning från företagandet konkurrerar med andra typer av områden som regering och riksdag har att gemensamt ansvara för. Jag lyssnar och tycker att vi nu gör en förändring som är rimlig att göra. Vi skyddar de mindre företagen på det här sättet från kanske något tunga konsekvenser. Det tycker jag är en rimlig åtgärd. Men kvarstår gör ju fortfarande att staten inte kan ligga ute med hur långa kredittider som helst när det gäller skatteuppbörden. Därför tycker jag att det här är en rimlig avvägning, och några ytterligare underlättanden är inte aktuella för regeringens del. Skattekonto frågar Carl Fredrik Graf om. Skattebetalningsutredningen sitter ju och jobbar med den här frågan, och i maj i år beräknas slutbetänkandet komma. Jag tycker detta är en mycket intressant tanke, och jag vill vänta tills jag ser slutbetänkandet innan jag tar upp en diskussion om vad det kommer att innehålla exakt. Men det är klart att ett skattekonto för en del företag skulle kunna innebära någon typ av lättnad, eftersom man får kvittningsmöjligheter mellan olika skatteslag. Jag gissar att det primära i det betänkandet inte kommer att bli betalningstiderna och det som vi nu diskuterar. När det gäller frågan om moms i förskott vill jag återknyta det jag sade tidigare. Det handlar om på vilket sätt staten skall vänta på att få in de skatteintäkter som skall komma via momssystemet. Företag har ju fakturering vid olika tidpunkter under en månad. Man kan vara tidigt eller sent ute med faktureringen. Detta kommer att påverka huruvida man får lägga ut i förskott eller i efterskott. Med denna åtgärd ökar vi den genomsnittliga kredittiden för företag med 10-40 miljoner i skattepliktig omsättning, eller skatteunderlag. Jag tycker att detta är ett sätt för mig och regeringen att visa att det är viktigt att diskutera med företagen och att göra avvägningar. Men det är alltid så oerhört lätt att i opposition säga: Vi vill ha allt! Vi skulle helst vilja ha kraftigt sänkt skattetryck, och det vet jag att Graf vill ha. Men Graf är sällan intresserad av att diskutera - och det är ju svårt i en interpellationsdebatt - vilka konsekvenser det skulle få för den offentliga sektorn och omsorgen.
Herr talman! När statsrådet inledningsvis försöker göra gällande att detta skulle vara den borgerliga regeringens förslag, må det vara ursäktat med att han är ny i regeringen. Om jag minns rätt var den regering som satt den 8 december 1994 bestämt en socialdemokratisk regering. Det var nämligen vid det datumet som den av Ingvar Carlsson då ledda regeringen gav utredningen tilläggsdirektiv att också undersöka möjligheterna att plocka in de indirekta skatterna. Det är riktigt att Bo Lundgren tillsatte en utredning avseende de direkta skatterna och socialavgifterna. När det gäller dessa skatter står det mycket tydligt i hans utredningsdirektiv att företagen skall ges rimlig tid att betala. De indirekta skatterna fanns inte med i Bo Lundgrens tilläggsdirektiv, utan det är ett verk av en socialdemokratisk regering. Insinuationen om att hela den här momsfrågan skulle har sprungit ur en borgerlig regerings utredningsdirektiv är helt felaktigt, Thomas Östros. Jag ber statrådet läsa litet grand i historien om hur detta har kommit till. Jag har i alla fall gjort klart hur det ligger till på denna punkt. Statsrådet Östros talade på sedvanligt sätt om att man bara kan göra en sak i sänder. Först budgetsanera, sedan titta på tillväxtbefrämjande åtgärder någon gång i framtiden. Det är litet beklagligt att man inte kan göra två saker på en gång. Jag tror att detta är ett exempel på att man bara haft budgetsaneringen för ögonen och inte sett till tillväxtmöjligheterna i företagen. Jag är enig med statsrådet om att det säkert kan komma intressanta uppslag i Skattekontoutredningen som vi kan ha anledning att diskutera. Statsrådet sade att betalningstidpunkterna inte kommer att beröras. Men vad jag har förstått är det ju själva poängen - man skall föra ihop betalningstidpunkterna för de olika skatteslagen till en och samma tidpunkt för att därigenom möjliggöra en kvittning mellan de olika avgifterna från början. Jag kan inte se annat än att om detta skall lyckas på ett vettigt sätt kommer det att innebära förändringar även vad gäller momsuppbörden. Det gör att jag står fast vid min kritik. Det är felaktigt att genomföra både det förslag som gällde från 1 januari och det som kommer att gälla från 1 juli, även om det var något bättre. Det var fel att ta ett sådant grepp nu, eftersom det sannolikt kommer nya regler senare. Om man vill ha tydlighet och stabila spelregler i systemet hade det varit bättre att vänta till dess och ta sikte på regler som var lika för alla företag. Med anledning av min fråga om huruvuda det är rimligt att företagen skall betala moms i förskott sade statsrådet att staten måste se till sitt, att momsen är ett sätt att göra det och att man inte kan ta så mycket hänsyn till kredittider. Företagen däremot, sade statsrådet, kan ta hänsyn till när i perioden de fakturerar. Men det ju på det viset, statsrådet, att fakturering skall ske i anslutning till att en affär har ägt rum. Om man skall följa Bokföringsnämndens anvisningar går det inte att dribbla med det och lägga faktureringen efter månadsskiftet för att det passar uppbördssystemet bättre. Fakturering skall ske i anslutning till en transaktion eller en händelse. Den uppmaning som statsrådet härmed ger antyder att man kan flytta litet på faktureringen för att förkorta sina kredittider. Det kan jag naturligtvis inte acceptera. Min fråga kvarstår. Jag vill ha ett tydligt ja eller nej på frågan om det är rimligt att ett företag skall betala moms i förskott.

Herr talman! Det var en mycket märkligt tolkning Graf gjorde av det jag sade, att jag skulle uppmana företagare att fakturera på något annat sätt än vad som är brukligt. Det jag menar är att det inte är så att samtliga företagare kommer att hamna i en situation där man betalar moms i förtid. Titta på hur det faktiskt ser ut och på den genomsnittliga kredittiden! Graf går nu alltså emot ett förslag som kommer att underlätta för de företag som har ett skatteunderlag på 10-40 miljoner kronor. Det är en intressant utveckling hos Moderata samlingspartiet. Finns det något mer av företagsvänlig politik som ni går emot? Det är en märklig och något överraskande åsikt. Det var en fråga som jag inte besvarade, nämligen den om de minsta företagen med skatteunderlag under en miljon. Det finns ju möjlighet för dem att välja vilket system de ansluter sig till. De kan välja månatlig momsdeklaration och då få de regler som gäller för de mindre företagen.
Herr talman! I sitt förra inlägg försökte statsrådet tala om vad den borgerliga regeringen gjort eller inte gjort. Nu försöker statsrådet göra gällande att jag skulle gå emot företagsvänlig politik. Det är ett ganska intressant sätt att debattera. Jag sade i mitt förra inlägg, och det tror jag nog att alla uppfattade, att flyttningen av omsättningsgränsen från 10 miljoner till 40 miljoner naturligtvis är litet bättre än de regler som gäller just i dag. Så långt kan vi vara överens. Men förslaget som jag och mitt parti har lagt fram är att de gamla reglerna skall gälla - och skulle ha gällt - till dess att Skattekontoutredningen kommer med sina förslag. Eventuellt kan de konstruera ett system där man kan få med alla typer av direkta skatter, socialavgifter och indirekta skatter för företagen. Det är inte så att vi går emot alla förslag som gör det bättre för företagen. Tvärtom. Den insiktsfulla lyssnaren och deltagarna i debatten tror jag har ganska klart för sig att de förslag som vi lägger fram i stor utsträckning syftar till att öka förutsättningarna för tillväxt i näringslivet. Det spelar ingen roll om det så bara gäller ett enda företag, statsrådet. Jag tycker att det är principiellt helt fel att näringslivet skall riskera att hamna i en situation som innebär att de behöver förskottera moms i egenskap av uppbördsmän för statens räkning. Denna principiella situation blir inte speciellt mycket annorlunda med det förslag som nu har lagts fram, särskilt inte om man tittar på volymen av de inbetalningar som görs. Även om förslaget är något bättre, finns det fortfarande stora problem, sett till volymen. Statsrådet har inte berört frågan om konkurrensneutralitet mellan de företag som ligger i gränsskiktet. Jag noterar avslutningsvis, herr talman, att detta innebär att statsrådet nu inte är beredd att göra något ytterligare. Detta får vi leva med. Det är beklagligt att regeringen inte var beredd att gå längre när man ändå föreslog en förändring.

Herr talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att föreslå beträffande beskattningen av hyresgästers självförvaltning i avsikt att skapa socialt stabila bostadsområden. Demokratiutvecklingskommittén har lämnat ett förslag till lagändringar för att främja hyresgästernas självförvaltning. Förslaget går ut på att hyra som återbetalas till hyresgästen som ersättning för hyresgästens arbetsinsats vad gäller skötsel av fastigheten skall vara skattefri, om beloppet under ett beskattningsår inte överstiger ett halvt basbelopp. Förslaget remissbehandlas för närvarande. Remisstiden går ut den 5 juni 1996. Frågan kommer därefter att beredas inom Finansdepartementet. Jag är därför inte beredd att nu ta ställning till de förslag som Demokratiutvecklingskommittén för fram i sin skrivelse. Däremot delar jag den förre finansministerns bedömning att det redan i dag bör vara möjligt för en förening av hyresgäster att utan skattekonsekvenser träffa avtal med en hyresvärd om att hyresgästerna gemensamt övertar ansvaret för vissa delar av fastighetens skötsel i utbyte mot en generell sänkning av hyresnivån.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Statsrådet har en tendens, i samtliga interpellationsdebatter, att anklaga moderaterna för lättsinnighet och t.o.m. populism. Jag har mitt rum precis ovanför bron som förbinder Helgeandsholmen med Gamla stan. Den 15 december 1993 ägde det rum en jättestor demonstration, arrangerad av statsrådets parti. Det som utspelades där var världsrekord i populism. Har man upplevt det kan icke någon annan levande människa nå upp till de populistiska höjderna. Nu till sakfrågan. Vi har länge haft problem i framför allt miljonprogrammets fastighetsbestånd. Det har varit sociala problem, vandalisering och ökad segregation, och det har utifrån svenska förhållanden t.o.m. uppstått litet av gettoformer. Nu har man kommit på en lösning som kanske kan göra att de här problemen försvinner. I Malmö har det kommunala bostadsaktiebolaget, MKB, i två områden, Holma och Gullviksborg där jag själv bor, startat ett system som innebär att hyresgästerna frivilligt kan delta i självförvaltningsverksamhet. Det innebär att man städar trappor och tvättstugor och sköter plantering. Man sköter i stort sett allt underhåll med undantag för snöröjning. Det är nämligen en försäkringsfråga, och därför kan man inte ta på sig det. Dessa bägge områden har fått många besök av flera statsråd. Alla har uttryckt sig mycket positivt om det resultat som de har sett. Som exempel kan jag också säga att bolaget MKB i Malmö tidigare hade stora problem med att teckna försäkringar till ett hyggligt pris. I dag ligger kostnaden för skadegörelse på nästan noll, och man får tillbaka stora rabatter på inbetalda försäkringspremier. Ett välskött bostadsbestånd gynnar alla medborgare i samhället. Nu är en utredning på gång. Man säger att man accepterar skattefrihet upp till ett visst belopp. Jag hoppas att det här blir ett konkret förslag. I dag kan man inte försvara skattelagstiftningen, som jag i och för sig inte vill anklaga skattemyndigheterna för. Det är vi i riksdagen som har skapat diverse snårigheter. Man får lov att gå ut i skogen och plocka bär för upp till 5 000 kr skattefritt. Det tillåter lagstiftningen. Men man får inte lov att städa trappan eller tvättstugan i det hus man bor i. Får man hyresrabatt på grund av det blir man beskattad enligt tolkningen av dagens lagstiftning. Jag undrar: Inser statsrådet konsekvenserna av en sådan lagstiftning? Förstår han att människor har svårt att begripa de beslut vi ibland fattar här? Det är väl, herr talman, främst facket som har bråkat om det här. Men jag bor ju inte i lägenhet för att gynna fastighetsskötarna. Det är ju problemen för de boende som man måste poängtera och försöka lösa i första hand.
Herr talman! Låt mig inleda med att säga att jag tycker att självförvaltning och människors ökade inflytande över sitt bostadsområde är en av de absolut viktigaste samhällsfrågorna. I de områden där det i dag finns sociala problem, där det är tristess, där det är stor arbetslöshet och där socialbidragsberoendet är stort, är människors makt och inflytande över bostadsområdet oerhört viktigt. Det är naturligtvis så att vi i dag kan se att det finns ett klassamhälle i fråga om makt och inflytande över boendet. De människor som bor i bostadsrättsföreningar eller äger sitt egna hem har ofta ett mycket stort inflytande över sin situation. Därför är det här viktiga politiska frågor, och jag måste säga att jag uppskattar Sten Anderssons engagemang. Det gör jag. Det finns nu ett förslag ute på remiss. Jag vill invänta remissinstansernas svar på förslaget, som kommer från Demokratiutvecklingskommittén. Just det förslaget vill jag nu inte diskutera i detalj. Jag vill ändå säga att om en förening av hyresgäster erhåller en generell sänkning av hyresnivån mot att hyresgästerna gemensamt övertar ansvaret för vissa delar av fastighetens skötsel borde det kunna ske utan skattekonsekvenser. Det är inte så att vi i dag har en skattelagstiftning som omöjliggör ett lokalt engagemang i bostadsområdet. Jag vill också säga att det är klart att det kan finnas problem när det gäller avgränsningar av sådana här saker. Hur skall vi göra om det bor en elektriker i ett område som utför de arbeten som krävs i fråga om elektriska installationer och annat i området och som får en ersättning i form av sänkt hyra? Att det skulle vara ett enkelt problem, att bara sätta en gräns, tvivlar jag på. Med stort intresse avvaktar jag remissinstansernas utlåtande. För mig är det viktigt att diskutera makt och självförvaltning i bostadsområdena i ett mycket bredare perspektiv. Jag tror nämligen inte - jag misstänker att Sten Andersson kanske har en annan åsikt - att engagemang och inflytande är beroende av sänkta skatter. Jag tror tvärtom att välfärdssamhället, den välfärdsstat som vi har byggt upp, som just bygger på att man måste ta ut höga skatter, ger större möjligheter till folkligt engagemang än om den rena marknaden skulle styra.
Herr talman! Ända sedan Hedenhös tid, tror jag, har vi provat en mängd demokratiska projekt som skulle engagera folk hit och dit. Tyvärr kan jag bara konstatera att succén för projekten inte har varit så där överdrivet stor. Men nu har man i Malmö kommit fram till ett konkret förslag som verkligen har fått positiva effekter. Jag måste säga att statsrådet resonerar minst sagt inkonsekvent. Han säger att om samtliga hyresgäster hos en hyresvärd kan skapa ett avtal och sköta vissa sysslor så får samtliga hyresrabatt. Det är tydligen tillåtet. Men om det bland ett hyresgästbestånd finns människor som inte har tid eller som inte kan delta av fysiska eller andra skäl - då skulle det inte kunna gälla, säger statsrådet. Men man kan inte tvinga människor att delta i en sådan här verksamhet. Är det verkligen så att om alla hyresgäster går med på det så är det okej, men om bara 50 % går med på det - då finns det tveksamheter ur skattelagstiftningens synpunkt? Om det är så enkelt hoppas och förutsätter jag att förslaget från utredningen blir aktuellt, as fast as possible. Vi har sett att det här projektet har fungerat. Det som vi under seminarier och konferenser försökt att prata bort har man nu lyckats att lösa konkret. Jag anser inte att man har uppfunnit ett paradis i de två områdena i Malmö, men det fungerar betydligt bättre än vad det gjorde tidigare. Det område där jag bor var inte ett av Malmös mest välkända områden tidigare. I dag finns det inte några tomma lägenheter där. Folk som är med i projektet pratar och diskuterar med varandra och lägger upp scheman för hur man skall jobba, och området har blivit trivsamt. På något vis måste man väl få lov att premiera en sådan här verksamhet. Om vi kan ge rätt till rabatt om alla deltar, låt oss också ge rätt till den rabatten utan skattekonsekvenser om kanske bara hälften deltar.

Jag vill erinra om att såväl statsråd som interpellanter skall vara i kammaren när ärendet ropas upp.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag inte infann mig i tid till kammarens förhandling. Herr talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om jag avser att driva samma linje angående vårjakt på ejder och jakt på morkulla som framförts av förra jordbruksministern Margareta Winberg i tidigare interpellationssvar. När det först gäller frågan om vårjakt på ejder svarade Margareta Winberg i ett interpellationssvar den 9 Sverige har från den 1 januari 1995 att tillämpa EU:s direktiv om bevarande av vilda fåglar. Enligt fågeldirektivet gäller att flyttfåglar inte får jagas under återkomsten till häckningsplatserna. Jakt får inte heller ske under häcknings eller uppfödningssäsongen. Ett eventuellt införande av en vårjakt får anses förutsätta att riksdagen på förslag av regeringen gör den bedömningen att våra internationella åtaganden medger en sådan jakt. Sveriges internationella åtaganden medgav enligt Margareta Winberg inte vårjakt på sjöfågel. Hon hade inte för avsikt att föreslå regeringen att förelägga riksdagen en proposition med det innehållet. Fågeldirektivet ger vissa möjligheter till undantag från det nämnda jaktförbudet om det inte finns någon annan lämplig lösning och om jakten avser en begränsad mängd fåglar och sker under strängt reglerade former. Margareta Winberg uttalade i sitt interpellationssvar att hon inte avsåg att verka för att ett sådant undantag införs för en jakttradition som inte utövats under åtminstone 40 år och som saknar all ekonomisk betydelse. Margareta Winberg uttalade sammanfattningsvis att hon avsåg att hantera frågan om vårjakt på ejder på det sättet att någon sådan jakt inte införs. Till grund för denna inställning låg bl.a. Naturvårdsverkets synpunkter i frågan. Jag har för egen del inte för avsikt att driva frågan om vårjakt på ejder på något annat sätt än Margareta Så till den andra frågeställningen, jakt på morkulla. Före medlemskapet i EU startade den allmänna jakttiden på morkulla den första måndagen efter midsommar. Som en följd av bestämmelserna i EU:s fågeldirektiv ändrades startdatum förra året till den 21 I ett skriftligt frågesvar den 13 mars i år om morkulljakten uttalade Margareta Winberg bl.a. följande. I artikel 7 punkt 4 ställer fågeldirektivet upp ett antal krav som måste uppfyllas för att jakt skall få tillåtas enligt nationell lagstiftning. Bl.a. skall medlemsstaterna "särskilt se till att de arter på vilka lagstiftningen tillämpas inte jagas under uppfödningssäsongen eller under häckningstidens olika stadier". Morkullans häckning påbörjas före midsommar, och uppfödningssäsongen varar åtminstone till mitten av augusti. Det skulle således strida mot fågeldirektivets artikel 7 punkt 4 att påbörja den allmänna morkulljakten måndagen efter midsommar, som var den tidigare startdagen. Jag delar Margareta Winbergs uppfattning att artikel 7 punkt 4 i fågeldirektivet inte medger en allmän jakt på morkulla redan från midsommar. Jag har därför inte för avsikt att föreslå någon förändring vad gäller startdatum för allmän jakt på morkulla.
Herr talman! Även jag skall be om ursäkt för att jag inte fanns i kammaren när interpellationsdebatten skulle ha startat. Jag vill tacka jordbruksministern så mycket för svaret. Jag är mycket nöjd. Jag hoppas att det innebär att vi äntligen kan få slut på den långdragna debatt vi i ett år har haft i Sverige om jakten på morkulla. För Miljöpartiets del är detta en viktig fråga. Vi anser inte att det skall bedrivas jakt på fågel under häckningstid, och vi anser att det finns många skäl som talar emot den tidigare jakttiden. I Finland startar jakten den 20 augusti, och i Norge den 10 september. Med de nuvarande jaktbestämmelserna som innebär den 21 augusti som starttid är Sverige i gott sällskap i Norden. Miljöpartiet har tagit upp detta i många olika sammanhang. En motion skrevs redan i januari, och jag har personligen diskuterat detta vid många tillfällen, bl.a. i EU-nämnden. De hannar man tidigare har skjutit har varit hannar som har flugit runt och letat parningsvilliga honor. Det gäller alltså de hannar som har hållit revir, dvs. de bästa hannarna, och de som bör få komma till parning. Man vet att morkullan lägger en sommarkull, vilket innebär att morkullan häckar länge. Det finns t.o.m. exempel på morkulla som ligger på ägg i augusti, alltså kanske senare än den 21 augusti i några enstaka fall. Detta innebär att om man skjuter morkulla under den tid hannarna sträcker och letar honor är det ungefär samma sak som att skjuta tjäder och orre på spelplatserna, eller varför inte som att skjuta älg före brunsttiden, dvs. på sommaren. Det är ju något som vi definitivt tar avstånd ifrån på alla håll och kanter. Det har också varit en plump i protokollet att Sverige har haft kvar denna jakt under häckningstid, trots att Sverige har drivit fågelfrågorna i många andra sammanhang. Precis som jordbruksministern antydde står det i artikel 7 punkt 4 mycket entydigt att vi skall ha gemensamma minimidirektiv för jakt. Man får inte jaga under vårsträcket, och inte under häckningstid. Med dessa bestämmelser för morkullan följer Sverige fågeldirektivet. Det viktigaste är dock att det känns både oetiskt och obiologiskt att jaga under den tid då morkullan faktiskt parar sig. Jag är mycket tacksam för svaret. Det innebär att vi nu vet att den svenska regeringen kommer att hålla fast vid datumet den 21 augusti för morkulljakten, och att vi inte heller får någon jakt på ejder. Jag ville bara konfirmera att den förra och den nuvarande jordbruksministern är överens i frågan, och jag finner att så är fallet. Diskussionen om att vi skulle ha kvar morkulljakten under sommaren på grund av att det är en traditionell jakt har varit mycket obehaglig. Om man ser på de traditionella jakter som finns i framför allt södra Europa finner man att det handlar om jakt på våra vårflyttande fåglar - jakt på småfåglar med limstickor och nät. Den "traditionen" har funnits betydligt längre än den svenska jakten på morkulla. Om Sverige inte skulle uppfylla fågeldirektivet finns det många länder som skulle kunna vilja införa traditionell jakt, vilket Sverige i många andra sammanhang starkt har vänt sig emot. I och med att fågeldirektivet är så entydigt på denna punkt - att man inte får jaga under häckningstid och under vårflytten vore det lämpligt att införa dessa regler i den egna nationella lagstiftningen. Sverige skall faktiskt också göra det. Om man inför detta i den nationella lagstiftningen blir det klart och tydligt. Enligt EU-rätten och de jurister som kan detta, skall också direktiven finnas klart och tydligt anförda i den nationella lagstiftningen.

Herr talman! Jag är inte alls säker på att debatten i denna fråga är slut i och med detta. Naturvårdsverket har nämligen föreslagit regeringen, efter hörande av den s.k. Jakttidsberedningen, att morkulljakten skall återföras till den tid då den tidigare ägde rum, nämligen under juni månad. Jakttidsberedningen är ett organ där alla intressenter är representerade, även ornitologer, Naturskyddsföreningen osv. Naturvårdsverkets förslag att återinföra försommarjakten på morkullan har flera orsaker. Det finns inte några biologiska skäl för att inte tillåta denna jakt. Morkullebestånden är icke hotade - vi har mycket starka bestånd. I Sverige fälls ganska få morkullor i jämförelse med övriga Europa. Jag kan nämna några exempel. På Brittiska öarna fälls 200 000 morkullor per år. I Frankrike och Italien uppgår avskjutningen till två och en halv miljon om året. Detta innebär att beståndet av fåglar är mångdubbelt större. Det finns alltså ingen fara för att beståndet skulle skadas genom att jakten behålls. Jag tycker att det är trist och onödigt att gömma sig bakom EU-regler för att krångla till livet för våra nationella medborgare som har haft denna möjlighet sedan urminnes tider. Frågan har också varit uppe i Per Gahrton har frågat Ritt Bjerregaard om detta. Hon har svarat att det inte finns några hinder i EU lagstiftningen för nationerna att själva få besluta i dessa frågor. Jag tycker därför att den svenska regeringen mycket väl kan fatta ett beslut som grundar sig på Naturvårdsverkets råd i detta sammanhang, som jag tycker är väl och sakligt underbyggt.
Herr talman! Jag förstår att Gudrun Lindvall känner ett särskilt obehag inför denna fråga. Inom hennes parti råder det nämligen väldigt delade meningar. I och för sig är detta inte alls något som är unikt för Miljöpartiet. Denna diskussion avspeglar att det råder mycket delade meningar kring möjligheten att bedriva jakt på morkulla. Jag vill understryka det som jag inledningsvis sade - en allmän jakt på morkulla kan under inga omständigheter accepteras. Den kan inte accepteras från nationell synpunkt och är inte heller förenlig med EU:s fågeldirektiv. När regeringen i juni förra året avslog en begäran från Jägareförbundet om en kortare sommarjakt på morkulla var det med stöd av möjligheter för en undantagsbestämmelse. Till grund för beslutet att avslå detta krav låg Naturvårdsverkets mening. Verket avstyrkte ett sådant undantagsbeslut. Som påpekats här har Naturvårdsverket nyligen ändrat ståndpunkt i samband med en framställning till regeringen om allmänna jakttider. Verket har uttalat sig positivt om sommarjakt på morkulla, och menar att man skulle kunna bedriva sådan jakt med stöd av fågeldirektivets undantagsbestämmelse. Naturvårdsverket grundar sig på det faktum att jakten endast avser hanfågel, som inte deltar i häckningen. Det nämns också att Finland med stöd av denna undantagsbestämmelse tillåter jakt på morkulla på Åland under tiden 1-25 maj. Även Österrike tillåter med stöd av samma bestämmelse morkulljakt under marsapril. Naturvårdsverket påpekar också, vilket naturligtvis är helt korrekt, att en absolut förutsättning för att Sverige skulle kunna begära ett sådant undantag, om vi nu skulle vilja det, är att Sverige kan visa att den svenska morkullpopulationen är så stor att den tål denna jakt. Dessutom skall vi kunna visa att detta är en väl etablerad tradition som inte har haft några negativa effekter. Förslaget från Naturvårdsverket är nu föremål för remissbehandling. Remisstiden går snart ut - den 6 maj. Syftet med remissbehandling av ett förslag är självfallet alltid att få in synpunkter som man sedan kan ta ställning till. Jag kan därför i dag inte ange hur regeringen kommer att ställa sig till detta förslag när det ses igenom efter remisstidens utgång.
Herr talman! Det känns oerhört sorgligt att höra att jordbruksministern ger vika för den opinion som finns i jägarkretsar. Det måste finnas vissa etiska regler även för jägare. Att inte jaga under häckningstid är självklart. När man hör någon som tror att hanfåglar inte har betydelse för häckningstiden känns det som att det skulle behövas en skola i biologi. Det går att tala med vilken fågelforskare som helst, t.ex. professor Ullstrand i Uppsala, för att höra vilka synpunkter de har på detta. De är helt eniga om att hannen naturligtvis har betydelse, framför allt de starka hannar som håller revir. Det är mycket intressant att läsa Naturvårdsverkets förslag. Man kan konstatera att man t.o.m. avslår skyddsjakt under häckningstid när det gäller råkan. Man skriver att detta skall göras med hänsyn till att allmän jakt under häckningstid inte är förenligt med fågeldirektivets bestämmelser. Man skall notera att det finns reservationer fogade till Naturvårdsverkets förslag. De fyra reservanterna är Torsten Larsson, Anders Bjärvall och Robert Franzén, dvs. de som är mest biologiskt kunniga på verket. Verkets jurist, Katrin Mehr, finns också med. Läser man vad Katrin Mehr skriver är det helt klart att hennes juridiska bedömning är att det absolut inte finns någon möjlighet till undantag, som jordbruksministern här anför. Jag skulle verkligen önska att vi slapp denna plump i protokollet internationellt sett. Om Sverige skall bli ett land som är trovärdigt när det gäller fågelforskning och fågelskydd måste jägarna acceptera att jakten måste flyttas. Det finns fortfarande kvar möjligheter att bedriva jakt på morkulla efter den 21 augusti. Det är inte så att jakten på morkulla är helt borta. Herr talman! I det här fallet anser jag att det ur internationell synpunkt skulle kännas mycket sorgligt om Sverige inte kunde leva upp till fågeldirektivet. Det står dessutom i regeringens skrivelse 167 att det är viktigt att Sverige fullt ut tillämpar fågeldirektivet och art och habitatdirektivet. Det skrev regeringen inför diskussionerna runt Natura 2000. I Uppsala har jurister tittat mycket noga på om Sverige lever upp till fågeldirektivet och till art och habitatdirektivet. Just när det gäller fågeldirektivet finns det en lång rad rättsfall i EG-domstolen som visar att den typ av undantag som jordbruksministern här anför inte tillåts. Det går inte att snirkla sig runt detta. Vilka minimiregler kan man tänka sig att sätta för fågel om man inte ens accepterar att vi inte skall ha jakt under häckningstiden och vårflytten? Kan man tänka sig lägre minimikrav? Om Sverige inte kan leva upp till dessa minimikrav för en fågelart som morkulla som inte har någon som helst ekonomisk betydelse, vilket anförs när det gäller ejder, har jag mycket svårt att se att vi är ett land som fortsätter att vara föregångare på det här området. Jag hoppas att jordbruksministern läser de reservationer som finns till Naturvårdsverkets förslag mycket noggrant. Man får en känsla av att de som har satt sig in i frågan rejält och förutsättningslöst och tittat på vad som står i direktivet och hur det har tilllämpats i andra länder hamnar på samma ståndpunkt som de fyra reservanterna. Framför allt Katrin Mehr har jobbat mycket med fågeldirektivet. Hon har inte funnit att det finns någon möjlighet att snirkla sig runt detta för Sveriges del. Det skulle vara sorgligt om vi inte kan vara ett land som följer fågeldirektivet. Jag vill återkomma med min fråga. Finns det en möjlighet att i svensk jaktlagstiftning få in att det är förbjudet att jaga fågel under häckningstiden och under vårflytten?
Herr talman! För det första vill jag tacka jordbruksministern för en korrekt beskrivning av de regler som gäller, dvs. den svenska möjligheten att tillåta den här typen av jakt under den tid som Naturvårdsverket föreslår. För det andra vill jag starkt betona att det är min åsikt att jakt naturligtvis skall bedrivas på ett sådant sätt att de vilda beståndens fortlevnad inte äventyras. Jag vill vara mycket klar på den punkten. I Sverige har det de senaste tio åren - dvs. även sådana år när vi har haft den tidigare jakttiden - skjutits 25 000-35 000 morkullor. Det motsvarar mindre än en fågel per 500 hektar svensk skogsmark. Herr talman!

Herr talman! Låt mig först säga att det nog är min uppfattning generellt att jakt som bedrivs i Sverige är väl förenlig med mycket höga ambitioner när det gäller etik. Enligt min uppfattning gör den svenska jägarkåren mycket viktiga insatser för naturvård och viltvård. Det är insatser som jag tycker att vi har anledning att värdera högt. Jag utgår ifrån att det är allas vår gemensamma ambition att även jakt på morkulla skall vara förenlig med höga krav när det gäller etik. Det är självfallet också vår ambition att leva upp till EU:s fågeldirektiv och inte vara behäftade med någon plump i protokollet som Gudrun Lindvall uttrycker det. Jag har dock redogjort för att det finns andra länder som har förenat sina ambitioner när det gäller EU:s fågeldirektiv med ett undantag för jakten på morkulla. Det är alldeles riktigt som Gudrun Lindvall säger att man förutsättningslöst och noggrant bör sätta sig in i frågor. Det är precis därför som jag inte här i dag har en definitiv uppfattning. Jag tycker att det är oerhört viktigt att lyssna på alla intressenter av olika slag som har synpunkter i den här frågan. Naturvårdsverket är en mycket viktig myndighet, och där har man ändrat ståndpunkt. Då är det självfallet viktigt för mig att sätta mig in i det resonemang som har lett fram till den förändringen.

Herr talman! Jag kan bara tala om att Miljöpartiet är helt enigt så när som på en person. Per Gahrton för en annan linje, men det är inte partiets linje. Det har Birger Schlaug och jag klargjort vid en mängd tillfällen. Vi har diskuterat det här i partiet och är helt ense om vad vi anser i frågan. Det Annika Åhnberg säger nu innebär att jag inte kan lita på det svar som jordbruksministern lämnade. Jag finner det ganska entydigt. Det står: "Jag delar Margareta Winbergs uppfattning att artikel 7 punkt 4 i fågeldirektivet inte medger en allmän jakt på morkulla redan från midsommar. Jag har därför inte för avsikt att föreslå någon förändring vad gäller startdatum för allmän jakt på morkulla." Det betyder alltså ingenting? Det innebär att vi återigen får vänta och se. Av tradition har det väl varit så i Sverige att man har lyssnat väldigt litet på naturvårdare och ornitologer när det gäller jakttider, jakttryck och populationers storlek. Vi har en mängd arter i Sverige där populationen är ytterst liten. Vi har också jakt på fågel som finns på rödlistorna. Stjärtand är ett sådant exempel. Den står som hänsynskrävande. Ett annat exempel på en art som är på väg att försvinna är enkelbeckasin. Där återkommer jag med en interpellation. Biologiskt sett borde vi definitivt avbryta jakten, eftersom enkelbeckasinen håller på att försvinna. Vi har också en del jakttider som är lagda så att det är svårt att skilja mellan olika arter. Det är väldigt få jägare i dag som klarar av att skilja på enkelbeckasin och dubbelbeckasin. Dubbelbeckasinen är utrotningshotad. Jag skulle verkligen önska att vi nu får en jordbruksminister som också lyssnar på den andra sidan, dvs. naturvårdare och ornitologer. Där finns det mycket kunskap om fåglar. Den sidan har inte fått komma till tals tidigare. Ibland låter det som om jägarna tror att de äger det vilda. Det gör de inte. Alla vi som har stort intresse av detta skall ha möjligheter att vara med och påverka jakttider. Vi är alla intresserade av fågel. Det är inte så att jägarna äger det vilda. Jag hoppas att många av de forskare som entydigt anser att det inte skall finnas sommarjakt på morkulla också får en chans att göra sin stämma hörd. Annika Åhnberg kan få en lista på sådana som kan frågan och behöver höras.
Herr talman! Jag delar Gudrun Lindvalls uppfattning att det inte enbart är jägare som skall besluta om jakttider. Det är självfallet allas vårt gemensamma ansvar, och även vi som inte är jägare - jag är själv inte jägare - har rätt att delta i den här diskussionen och göra det utifrån våra utgångspunkter. Det som jag inledningsvis sade i mitt svar gäller naturligtvis. Den allmänna jakten kommer under inga förhållanden att ändras. Nu diskuterar vi de möjligheter till undantag som finns och om de skulle vara tillämpliga för den svenska sommarjakten på morkulla. Här finns många delade meningar. Här har viktiga instanser ändrat uppfattning. För att just få en förutsättningslös och korrekt behandling har vi nu det här förslaget ute på remiss. Jag tycker att det är ett politiskt ansvar, när vi har en kontroversiell fråga, att noga sätta sig in i den och lyssna noga på alla debattörers olika ståndpunkter för att få denna förutsättningslösa behandling. När remisstiden är slut skall vi noga granska vad de olika remissinstanserna har tyckt. Därefter skall vi överväga den fortsatta hanteringen av den här frågan.

Fru talman! Riksdagen skall nu åter implementera ett EG-direktiv. Detta har gjorts ett flertal gånger i denna riksdag sedan Sverige blev medlem av EU. Syftet med EG-direktiven är att EU-ländernas lagstiftningar skall närma sig varandra. Därigenom skapas gemensamma villkor för människor och företag i de olika EU-länderna. Liksom ofta tidigare går regeringen i detta förslag om europeiska företagsråd betydligt längre än vad direktivet föreskriver. Man förvånas nästan varje gång över regeringens och utskottets majoritets klåfingrighet när det gäller att reglera mer än vad direktiven föreskriver. På det sättet motverkas en homogen lagstiftning. Och i det här fallet ger det konkurrensnackdelar för svenska företag. Regeringen och utskottsmajoriteten visar prov på en regleringsiver och en klåfingrighet som är ytterst beklaglig. Detta förslag visar tydligt hur regeringen slår vakt om de fackliga organisationernas särintressen. I stort sett i alla frågor har man följt det som facket har sagt. Man kan fråga sig om regeringen lägger fram sina förslag efter vad som är bäst för landet eller efter vad facket anser. Syftet med detta direktiv är att arbetstagarna skall ges information och samråd inom större företag och företagsgrupper i EU-länderna. Men regeringen gör ett flertal avsteg från direktivet. Man menar t.ex. att handelsflottan skall omfattas, trots att det inte är nödvändigt. Detta skapar konkurrensnackdelar för svensk sjöfart. Man dubblerar det antal sammanträden som är nödvändigt, vilket de fackliga organisationerna önskar men som givetvis skall bekostas av företagen. Man gör företagsråden större än vad direktivet föreskriver. Tystnadsplikten har begränsats allt för mycket, vilket innebär att svenska företag kan tvingas lämna ut uppgifter som kan hemlighållas av utländska konkurrenter. De anställdas representanter i företagsråden skall utses av de fackliga organisationerna och inte av de anställda, trots att de fackliga organisationerna i vissa fall kanske bara representerar ett fåtal anställda. Det vore naturligt att de anställda utsåg sina egna representanter. Fru talman! Det är beklagligt att regeringen har valt att införliva detta direktiv på det här sättet. Det innebär onödiga konkurrensnackdelar för svensk industri och företagsamhet. Den välvilja som regeringen i vårpropositionen säger sig ha gentemot företag och företagare visas intet av i detta förslag. Det är snarare tvärtom. I allt följer man LO och de fackliga organisationerna. Det skall bli intressant att se om detta mönster står sig när det gäller arbetsrätten, som enligt vårpropositionen skall förändras. Kommer man att följa de fackliga organisationerna om man inte kommer överens i Arbetsrättskommittén? Jag är rädd för det. Därigenom kommer arbetslösheten inte att minska. Fru talman! Vi har i våra reservationer närmare utvecklat vår syn på detta. Där står mer än vad jag har sagt i detta korta anförande. Jag står givetvis bakom moderaternas båda reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag vill börja med att understryka hur viktigt och angeläget vi i Vänsterpartiet tycker att det är att äntligen få en lagstiftning om de europeiska företagsråden. Rätten till ett fackligt inflytande i de transnationella bolagen har varit en fråga som de fackliga organisationerna har drivit länge. Även Vänsterpartiet har motionerat om detta i riksdagen. Vi tycker alltså att det är viktigt med demokrati, till skillnad från moderaterna med tanke på den bild som nyss redovisades. Detta handlar faktiskt om att man skall ha inflytande även när man jobbar i internationella bolag. Det handlar om att demokrati inte är någonting som man lämnar utanför arbetsplatsen, oavsett om arbetsplatsen ägs av ett svenskt eller ett internationellt bolag. Två saker bekymrar oss i det här förslaget. Det är två begränsningar. Den ena är den treårsfrist som finns inskriven i lagen. Den innebär att arbetsgivarna kan förhala frågan om att träffa avtal i tre år - tre långa år. Som vi ser det torde bestämmelsen om en treårsfrist sakna motstycke i svensk lagstiftning. Utskottets majoritet hänvisar till att förhandlingarna måste föras på olika språk och menar att det är en anledning till att den orimligt långa tidsfristen skall tillåtas. Men vi kan inte se att det skulle vara skäl nog. Det handlar om stora företag, med internationell verksamhet, som är vana vid att träffa stora uppgörelser med parter från olika länder. Vi tror inte att svårigheter med språket gör att vissa företag inte kan träffa avtal inom en kortare period. De företag som inte klarar av en tidsfrist på ett och ett halvt år har nog helt andra motiv för det. Det kan t.ex. finnas en ovilja mot att låta anställda få sin berättigade andel av medinflytandet. Det är just för dessa arbetsgivare som vi behöver lagstifta. Vi delar alltså LO:s och TCO:s uppfattning om att tre år är en alldeles för lång tid och att 18 månader bör vara en väl tilltagen tid för att man via förhandlingar skall kunna komma fram till ett avtal. Den andra punkten som vi är kritiska mot är den långtgående och oprecisa regeln om tystnadsplikt. Med den här lagen införs ett helt nytt begrepp i den svenska arbetsrättsliga lagstiftningen. Man säger att det skall vara tystnadsplikt om det är nödvändigt med hänsyn till företagets bästa. Då bryter man mot den tradition som vi sedan tidigare har i Sverige. I dag finns det tystnadsplikt t.ex. i medbestämmandelagen. Då talas det om risk för väsentlig skada. Det är skillnad det. Det är svårt att tolka hur vidsträckt det nya begreppet är. Men ett är säkert: det är mycket mer långtgående än de rekvisit som vi har haft tidigare i Sverige för att man skall kunna utkräva tystnadsplikt. Det är inte bara dumt och onödigt att föra in nya rekvisit i den svenska lagstiftningen. Det sker också i en tid när mängder av arbetstagare redan känner sin yttrande och informationsfrihet hotad i arbetslivet. Exemplen är många på personer som känt sin anställning hotad på grund av att de har använt sig av sin medborgerliga yttrandefrihet. Att i det läget skärpa tystnadsplikten för fackliga förtroendemän i europeiska företagsråd är faktiskt att sända ut fel signaler till det svenska arbetslivet. Vi beklagar det. Det finns inga exempel på att de fackliga organisationerna har missbrukat den information de fått i samråd eller förhandlingar som gör att vi måste skärpa bestämmelserna om tystnadsplikt. Utskottets majoritet motiverar sitt förslag med att Danmark har infört motsvarande regel och att det är bra om liknande kriterier används i flera länder som omfattas av direktivet. Men med ett sådant synsätt skulle vi få svårt att hävda vår svenska arbetsrätt. Så snart det fanns en annan bestämmelse i ett annat land skulle vi anpassa oss till den när det gäller lagstiftning som går över ländernas gränser. Det håller inte. Utskottet hänvisar vidare till att MBL:s förarbeten om att arbetsgivare i undantagsfall får underlåta att lämna information i särpräglade situationer och menar att detta skall gälla även europeiska företagsråd. Desto mer obegripligt blir det då att inte tystnadsplikten enligt MBL kan anses räcka, utan att man vill skärpa den. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4 i betänkandet.

Fru talman! Moderaterna vill minsta möjliga, sade Sten Östlund. Det är riktigt. Vi vill faktiskt minsta möjliga. Vi vill följa direktivet. Vi vill att man inte skall ge Sverige några nackdelar i förhållande till direktivet. Men jag tycker att det är bättre att säga att Moderaterna vill ha rättvisa. Moderaterna vill nämligen i detta fall att man inte skall ha med handelsflottan, som ett exempel, vilket man inte har på andra ställen. Vi vill också att man inte skall ha fler sammanträden än minimiantalet, beroende på att det är så överallt i Europa i övrigt. Vi tycker också att det skall vara samma tystnadsplikt för svenska företag som för företag i resten av Europa. Jag frågar mig, Sten Östlund, varför man från socialdemokratisk sida och från regeringens sida går längre och ser till att vi inte får samma förhållanden i Sverige som på övriga ställen. Varför, Sten Östlund, är man inte heller beredd att låta människor själva utse sina egna representanter? Varför skall de utses av facket? Varför låter man inte dem som är anställda på företagen få representera företagets anställda? Jag har väldigt svårt att se att det skulle vara någon stor stridsfråga, om det inte är på det viset att man ser fackets intressen som det primära. Det skulle vara intressant att få en del av de svaren, Sten Östlund. Vår utgångspunkt är att vi skall följa de direktiv som EU har för att därigenom få en gemensam ordning i Europa.

Fru talman! Det jag tog upp här var det exempel vi tog upp i vår motion, Sten Östlund. Det gäller tillfällen då en minoritet av de anställda är med i facket. Jag är förvånad över att det är facket som skall utse representanter, trots att man är i minoritet. Låt mig ta ett exempel på hur detta kan påverka från min egen hemstad och min kommunala karriär. Vi gjorde en organisationsöversyn i kommunen. Då utsåg facket representanter. Dessutom vill personalen ha en representant till. Man kan fråga sig om facket och de anställda alltid är ett och samma. Jag kan inte begripa varför man i de företag där det är få fackligt anställda inte låter de anställda utse representanter. Sten Östlund säger att det inte finns någon undfallenhet och att man enbart bygger på en tradition. När jag läser igenom hela betänkandet och hela regeringens proposition noterar jag att man i stort sett överallt följer de synpunkter som LO framför. Man följer nästan inte på någon punkt de synpunkter som framförs från andra remissorgan. Nog är det i väldigt stor omfattning en undfallenhet inför facket i dessa frågor! Varför skall vi i Sverige ha väsentligt mer omfattande regler och vara mer klåfingriga än i andra europeiska länder? Det skall ju råda konkurrensneutralitet. Det blir inte konkurrensneutralt när man tillför regler som inte finns andra länder. Jag skulle vilja höra en förklaring, Sten Östlund. Varför, om det nu inte enbart är klåfingrighet, tillför man fler regler i Sverige än i de andra länderna inom den europeiska gemenskapen?

Fru talman! Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att europeiska företagsråd skall inrättas. Vi har gjort det tillsammans och på olika sätt, men det har varit en högt prioriterad fråga. Det är därför jag blir så förvånad över att Sten Östlund nu anser att vi kan vänta tre år till. Det är vad det innebär när man sätter en tidsfrist på tre år till. Det har slutits många avtal redan. Det är bra. Men de företag som inte har slutit avtal - de företag som inte ser det som en prioriterad uppgift - ger Sten Östlund nu möjlighet att förskjuta hela processen ända fram till sekelskiftet. Jag beklagar det. Vad är det som gör att Socialdemokraterna, som så angeläget har drivit frågan, plötsligt tycker att det inte är så bråttom längre och att vi kan vänta tre år till. Jag tycker att det är synd att Socialdemokraterna, som ofta tycker och tänker på samma sätt som LO, inte gör det just i fallet om tidsfristerna. LO har tydligt påpekat att 18 månader är rimligt och borde räcka. Jag skulle gärna vilja få svar på just denna fråga. Vad finns det för motiv?

Fru talman! Jag tror också att de s.k. obstinata företagen kommer att förhandla. Jag tror att man kommer att göra det efter två år och tio månader, alternativt efter två år och elva månader. Det är synd att Socialdemokraterna inte tycker att det är angeläget, när vi nu har väntat sedan 1982, att få i gång den här processen inom hela arbetslivet, dvs. alla som skall beröras. Jag vill återkomma till det här med tystnadsplikten. Sten Östlund har flera gånger upprepat att det här stämmer med den svenska traditionen. Jag vill påstå att det gör det icke! Här inför vi plötsligt en tystnadsplikt när det handlar om "företagets bästa". Vi har alltid i svensk arbetsrättslig lagstiftning tidigare hänvisat till skadebegreppet. Jag är alltså väldigt nyfiken: Vad innehåller det här med "företagets bästa"? Vad är det för kriterier egentligen? När är en information till skada för företagets bästa? När den är till skada vet vi. Men det här är enligt min mening att lägga en mycket, mycket vidare tystnadsplikt på de svenska fackliga förtroendemännen. Plötsligt är det en väldig massa information man inte kan gå vidare med. Jag skulle gärna vilja höra hur man har tolkat det här begreppet från socialdemokratisk sida.

Fru talman! Utskottsmajoriteten har helt gått på regeringens proposition, som i sin tur bygger på ett delbetänkande från Arbetstidskommittén. Kommittén fick bara möjlighet att arbeta med frågan om implementeringen av EG-direktivet från maj till september förra året. Det var naturligtvis omöjligt att göra en tillräcklig analys för förslag om mer genomgripande förändringar på så kort tid. Arbetstidskommittén beslutade därför att inskränka sig till att i detta skede endast föreslå det minimum av förändringar som vid en rättslig bedömning kunde anses nödvändigt för att direktivet skulle anses vara implementerat, i avvaktan på att kommittén blir klar med hela sitt utredningsuppdrag. Det väsentliga var att vi inte hamnade i det läget att vi staplade de två systemen på varandra, eftersom det finns så stora skillnader mellan EG:s arbetstidsdirektiv och den svenska arbetstidslagen att de är svårförenliga. Detta skulle leda till ökad rigiditet i stället för ökad flexibilitet. Precis detta olyckliga läge har nu majoriteten hamnat i - det som skulle undvikas till varje pris. Visserligen föreslås nu inga materiella ändringar i arbetstidslagen, men genom att det i arbetstidslagens 3 § införs en regel om s.k. EG-spärr på kollektivavtalsområdet har direktivet de facto införlivats med den svenska rätten in i minsta detalj. Det innebär att det blir nödvändigt att pröva varje kollektivavtals förenlighet med direktivet. Resultatet blir osäkerhet om vad det är som gäller, vilka avtal som får träffas och hur dessa skall tolkas och tillämpas. Detta kommer att leda till onödiga tvister, och det i sin tur kommer att leda till minskad flexibilitet och motverka tillkomsten av nya jobb. Enligt Moderata samlingspartiet hade det i detta skede varit fullt tillräckligt att införa en uttrycklig hänvisning till arbetsmiljölagen, vars regler i motsats till arbetstidslagens är tvingande. Dessutom borde man införa den enda regel i direktivet som inte får åsidosättas i kollektivavtal, nämligen att arbetstiden inte får överskrida 48 timmar/vecka, inklusive övertid, under en beräkningsperiod om högst 12 månader, såvida inte arbetsgivaren och arbetstagaren träffat en individuell överenskommelse om annat. Av ingressen till direktivet kan man sluta sig till att direktivet inte har varit avsett att ordagrant implementeras som lag i medlemsstaterna. Rådet erinrar om att direktiven enligt artikel 18a i Romfördraget inte bör innebära administrativa, finansiella eller lagstiftande regler som hämmar skapandet och utvecklingen av små och medelstora företag. Rådet säger vidare att - eftersom direktivet om arbetstidens förläggning antagligen medför problem inom företagen - det är önskvärt att tillåta flexibilitet vid tillämpningen av vissa bestämmelser i detta direktiv, samtidigt som man tryggar efterlevnaden av principerna om arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Det sägs därför vara nödvändigt att tillåta att vissa av bestämmelserna får bli föremål för avvikande tillämpningar av medlemsstaterna eller av arbetsmarknadens parter. Genom att inte ta till vara de möjligheter till flexibel tillämpning som direktivet öppnar för har den socialdemokratiska regeringen alldeles i onödan givit svenska företag komparativa nackdelar. Detta blir ytterligare ett hinder för att lösa Sveriges största problem - massarbetslösheten. För att göra en dålig sak ännu sämre föreslår majoriteten dessutom inte bara att ett kollektivavtal är ogiltigt i den utsträckning det innebär att mindre förmånliga regler skall tillämpas för arbetstagarna än som följer av direktiven, utan också att den enskilde arbetsgivare som tillämpar avtalet skall drabbas av skadestånd! Tillåt mig citera litet grand ur proposition 1995/96:162. Där sägs på s. 20 att "parterna, om de vill avvika från arbetstidslagens regler, själva måste ta ställning till om en viss regel även innebär en avvikelse från direktivets huvudregel i frågan. De får dessutom - komma överens om hur den kompensation direktivet föreskriver i ett sådant fall skall utformas. Parterna får alltså avgöra vad som i en viss bransch kan utgöra ́objektiva skäl ́ för att inte bevilja kompensationsledighet eller vad som kan tänkas uppfylla kraven på ́annat lämpligt skydd ́. Detsamma gäller uttrycket ́sakliga, tekniska eller arbetsorganisatoriska skäl ́. På dessa punkter är det för närvarande inte möjligt att ge någon ledning vad gäller den närmare innebörden av begreppen." Det som vare sig Arbetstidskommittén eller regeringen har lyckats med att uttolka skall alltså en enskild arbetsgivare klara av att begripa. Det talas mycket i propositionen om det stora ansvaret för arbetsmarknadens parter i sammanhanget. Men i vad består ansvaret för parterna? Det enda som kan drabba dem är att avtalet helt eller delvis kan förklaras ogiltigt. Men det är alltså den enskilde arbetsgivare som i god tro tillämpar det avtal som är uttrycket för en gemensam partsvilja som kan drabbas av skadestånd. Vi moderater sällar oss till kritikerna på denna punkt. Och den kritiken har från många tunga remissinstanser varit massiv.

Fru talman! Betänkandet handlar om införlivandet av EG:s arbetstidsdirektiv. Utskottets majoritet anser att detta skall ske genom att rätten att träffa kollektivavtal och dispenser givna av Arbetarskyddsstyrelsen begränsas så att de inte innehåller regler med ett lägre skyddsvärde än EG-direktivet. Det här tycker inte vi är tillfredsställande. EG:s arbetstidsdirektiv är ett skyddsdirektiv. Det innehåller minimiregler för att garantera hälsa och säkerhet för arbetstagarna. Det är regler som i dag inte finns i den svenska lagstiftningen. Man kan laborera med förarbeten osv., men i lagstiftningen saknar vi detta. Det handlar om begränsningen av veckoarbetstiden. Det handlar om rätten till dygnsvila, om nattarbetets längd, om rätten till omplacering vid nattarbete och det handlar också om regler beträffande hemarbetet. Utskottets majoritet har två argumentationslinjer. Man säger att den svenska lagstiftningen har ett lika högt skyddsvärde och hänvisar till olika lagar och deras förarbeten. Man lyfter fram att det här bara skall vara en mycket temporär lagstiftning i avvaktan på ett nytt förslag. Det är argument nummer två. För oss är det viktigt att regler är enkla, tydliga och framgår av lagtext. Metoden att implementera direktivet via kollektivavtal innebär att den del av arbetsmarknaden som inte omfattas av kollektivavtal inte kommer att omfattas av lagen heller. Det framgår alltså inte av lagen vad som gäller. Arbetsgivare och anställda som söker vägledning i lagen om begränsningar hittar ingen vägledning, trots att arbetsgivaren är skyldig att ta hänsyn till den. Det blir en kurragömmalek. Det finns ett direktiv som man söker, men det gäller att hitta det. Metoden att hänvisa direkt till direktivets regler kommer att skapa oklarhet och problem vid tillämpningen. Domstolarna kommer i många fall att tvingas begära tolkningsbesked från EG-domstolen. I stället för denna dimhöljda metod måste det tydligt och klart framgå av lagtexten vad som gäller på den svenska arbetsmarknaden, vad parterna är bundna av enligt EG-direktivet. Sedan kan parterna inom de här ramarna anpassa kollektivavtalen till sin verksamhet och individernas behov. Nu gör man tvärtom. Parterna skall anpassa sig till bestämmelser som inte framgår av lagtext och där man måste vända sig till EG-domstolen för att få ett tolkningsföreträde. Utskottet föreslår också en sanktionsregel för de arbetsgivare som bryter mot EU-rådets direktiv. Det här är i och för sig bra. Naturligtvis måste det finnas ett sanktionssystem. Problemet är bara att samma arbetsgivare kommer att bli skadeståndsskyldig enligt MBL om han eller hon bryter mot kollektivavtalet och enligt arbetstidslagen om han eller hon bryter mot EG-direktivet. Man hamnar alltså i ett korstryck mitt emellan två normsystem. Gör arbetsgivaren en bedömning att kollektivavtalet bryter mot EG-direktivet och det i en process visar sig att han gjort fel bedömning, ja, då får han betala skadestånd. Gör han bedömningen att han ej bryter mot EG-direktivet, men det visar sig att han har fel, ja, då får han betala skadestånd enligt MBL. Det här är en helt ny och mycket olycklig konstruktion i svensk lagstiftning. Jag tror att man behöver se över det här och hitta en annan teknik när det gäller just skadeståndet. Utskottet inser allt detta, men man försvarar sig med att lagstiftningen är temporär och att den enbart skall verka tills Arbetstidskommittén lägger fram ett nytt förslag. Vi menar att man i stället för det här otydliga resonemanget med hänvisning till olika lagar och förarbeten skall införliva EG-direktivet i arbetstidslagen. Lagregler skall vara enkla och tydliga. Det skall framgå av lagtexten vad som gäller i svenskt arbetsliv. Även med en klar och distinkt lagtext kan Arbetstidskommittén arbeta vidare och föreslå förändringar när kommittén är klar med sitt arbete. Fru talman! Betänkandet handlar också om övriga motioner inom arbetstidsområdet. Det handlar både om arbetstidsförkortning och om begränsning av övertid. Låt mig börja med övertiden. Samtidigt som 680 000 människor står utanför den ordinarie arbetsmarknaden arbetas det övertid i en omfattning som rent matematiskt motsvarar 60 000 70 000 helårsarbetstillfällen. Det finns också undersökningar som pekar på att det dolda, ej registrerade övertidsuttaget är minst lika stort. Situationen känns smått absurd. Det är dags att begränsa övertidsuttaget, vilket vi i Vänsterpartiet har föreslagit i en rad motioner, som alltid lika artigt avvisats av en allians av socialdemokrater och borgerliga partier. Den här gången hänvisar man till att Arbetstidskommittén arbetar med frågan. Det kan väl tyckas vara ett rimligt svar. Problemet är att kommitténs förslag knappast kommer att riksdagsbehandlas förrän om ett år, samtidigt som vi vet att en begränsning av övertiden direkt skulle ge utslag i nya anställningar. Vi menar att vi inte kan avvakta ett år eller längre med att begränsa övertidsuttaget. Här krävs direkta åtgärder. Vänsterpartiet har föreslagit en halvering av övertidstaket och en fördyring av övertiden. Det skulle direkt ge utslag i nya anställningar. Hur kan socialdemokraterna, som säger sig vilja halvera arbetslösheten, avvisa detta? Kan vi införa en temporär lagstiftning när det gäller EU:s arbetstidsdirektiv, varför kan vi då inte göra det i övertidsfrågan i avvaktan på Arbetstidskommitténs slutbetänkande? Har Sverige råd att vänta? Har de 680 000 människorna som i dag står utanför arbetsmarknaden råd att vänta? Betänkandet behandlar också en rad motioner om arbetstidsförkortning. Motionerna är gamla, men frågan är mycket aktuell. Att en arbetstidsförkortning är både önskvärd och nödvändig har många insett, nu senast den socialdemokratiska kongressen som enhälligt uttalat sig för en arbetstidsförkortning. Det är därför mycket beklagligt att en majoritet i utskottet avvisar samtliga motioner med att en arbetstidskommitté sitter och arbetar med frågan. Man avvisar t.o.m. vårt förslag om att initiera fler försök med arbetstidsförkortning. Man öppnar inga dörrar. Samtidigt vet vi att ett av de problem som kommittén har är att det saknas kunskap om vilka effekter en arbetstidsförkortning får. Nu är vi hänvisade till teoretiska modeller som alla tar sin ansats utifrån varuproduktion. Det är en sektor som sysselsätter mindre än 20 % av svensk arbetskraft. Dessa teoretiska studier tar aldrig hänsyn till jämställdhetsfrågor, arbetsskador, arbetsmiljöfrågor eller vilka vinster det finns att göra i socialförsäkringssystemen. De fåtal försök som är genomförda i Sverige visar just på välfärdsvinster, arbetsmiljövinster och effekter på deltidsarbetslösheten. Arbetstidsförkortningen i Tyskland visar på sysselsättningseffekter. När det nu finns en majoritet i Sveriges riksdag för en arbetstidsförkortning, om jag tolkar den socialdemokratiska kongressens beslut rätt, är det väl märkligt om vi inte kan ta ett första steg. Vi har i vår motion föreslagit en utökad försöksverksamhet och att regeringen tar fram en tidsplan för en arbetstidsförkortning. Vi tycker att det är mycket märkligt att socialdemokraterna, trots sitt nyss fattade kongressbeslut i frågan, avvisar t.o.m. dessa förslag. Min fråga till socialdemokraterna blir: Hur tänker ni uppfylla kongressens beslut när ni inte ens vill utvidga försöksverksamheten eller ta fram en tidsplan för hur arbetet i frågan skall drivas? Fru talman! Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets reservationer nr 2, 7 och 10.

Fru talman! Ni på läktaren och alla ni andra! Tänk om socialdemokraternas kongress hade sagt allt detta som Ingrid Burman sade att de hade sagt! Det hade ju varit ett lyft. Tänk om socialdemokraterna stod bakom att sänka arbetstiden! Men så var det ju inte. Kongressen fattade ju ett väldigt intetsägande beslut om att man kanske eventuellt skulle se över detta. Jag får nickande instämmanden från socialdemokrater i salen att så var det. Den här debatten handlar ju dels om EU:s arbetstidsdirektiv, dels om arbetstiden över huvud taget. Jag skall börja med att säga att jag minns en EU debatt jag hade inför folkomröstningen om EU medlemskapet. Det var på en av arbetarrörelsens folkhögskolor. En socialdemokrat i panelen sade att ingenting skulle behöva förändras när det gällde dessa frågor om vi blev medlemmar i EU. Då sade jag att så kunde det inte vara eftersom det i alla fall skulle komma ett antal direktiv. Men det hette då att ingenting skulle behöva förändras. Nu behöver en del saker förändras, och en del är riktigt bra dessutom. Men myten om att ingenting behövde förändras kan vi i alla fall skrota vid det här laget. Vi har accepterat en lösning som innebär att man införlivar direktivet med hjälp av kollektivavtal. Just i den frågan står vi alltså bakom utskottets majoritet. Jag tycker att det är lämpligt att inte lagstifta om någonting med hjälp av ett direktiv. Det beror helt enkelt på att det är min och Miljöpartiets uppfattning att vi skall försöka lämna EU fortast möjligt. Det finns dock undantag, och det gäller maximireglerna för arbetstider inklusive övertid. Vi anser att det är rimligt att begränsa övertiden i dag till högst 48 Vi vet att övertiden i dag tar väldigt många ordinarie arbetstillfällen. Det finns siffror som visar att det handlar om 50 000-130 000 jobb som skulle kunna tillkomma om vi kom till rätta med övertiden. Man får dock ta dessa siffror med en nypa salt. Det vore nyttigt även om det bara vore 10 000-20 000 jobb. Därför har vi lagt en reservation som innebär att vi ställer oss bakom detta som ett sätt att faktiskt dela på jobben litet mer. Den intressantaste frågan i det här betänkandet är emellertid detta med arbetstidsförkortningen. Jag skall också säga att jag stöder reservation 8 som gäller arbetstidsförkortning. Ekonomisk tillväxt i traditionell mening leder inte längre till jobb. Det är inte så enkelt längre som det var när industrialismen byggdes upp och blommade för fullt. Det är inte på det sättet längre. Den ekonomiska tillväxten kan vara mycket hög och ändå kan sysselsättningen vara mycket dålig och arbetslösheten mycket hög. Dessutom finns det inga utredningar som egentligen visar att man kan ha full sysselsättning med 40 timmars arbetsvecka. Det finns inga sådana utredningar. En bit in på 2000-talet kommer förmodligen mängden lönearbete att vara ännu mindre än i dag. Detta är någonting som vi inte skall vara ledsna över. När jag en gång i tiden jobbade fackligt såg vi detta som ett mål, att faktiskt kunna få mer fri tid. Problemet var bara att vi skulle se till att fördela den här fria tiden på ett mer rättvist sätt. I dag har vi en situation med mycket hög arbetslöshet. Därför finns det alla skäl i världen att sänka arbetstiden, och fatta det beslutet här och nu. Detta har diskuterats i många år, inte minst av kvinnoorganisationer inom de gamla partierna. Men de har tyvärr inte fått med sig gubbarna som styr och ställer. Detta är alltså en grundläggande fråga. Vi kommer aldrig någonsin att få full sysselsättning om vi inte sänker arbetstiden. Normalarbetstiden måste förändras från 40 timmar i veckan till 35 timmar. Detta måste ske i ett enda steg. De förslag som har legat tidigare om att man skall sänka med 20 minuter i veckan per år leder inte till fler jobb. Man måste ta ett stort steg med en gång. Detta är kanske en av de allra viktigaste frågorna. Då kan man få höra att det skulle vara någon sorts planekonomi att sänka arbetstiden till 35 timmar. Det måste då betyda att 40-timmarsveckan är marknadsekonomi. Då kan man diskutera vad 48-timmarsveckan var en gång i tiden - om det var planekonomi eller marknadsekonomi eller någon tredje sorts ekonomi. Jag tror att det var den tidigare socialministern som sade att man delar på arbetslösheten genom att sänka arbetstiden. Det är ju ett väldigt konstigt resonemang. Det innebär att man ser detta med arbetstiden som något mycket statiskt. Den skall vara 40 timmar. Det är en naturlag att den är 40 timmar. Och är den inte 40 timmar delar man på arbetslösheten. Jag tror att vi måste anpassa normalarbetstiden till verkligheten. Det ökar livskvaliteten för de människor som får en lägre arbetstid, det ökar livskvaliteten för dem som faktiskt får jobb och det ökar jämställdheten. Dessutom är det faktiskt bra för ekonomin. Det är ju inte så att det blir mindre arbete utfört, men det är fler människor som delar på det. Jag stöder som sagt var reservation 8.

Fru talman! Bakgrunden till dagens ärende är ett direktiv från EG-rådet 1993. Det är ett direktiv som skall införlivas i den nationella lagstiftningen senast den 23 november 1996. Regeringen har ju, som det har sagts tidigare från talarstolen, tillsatt en kommitté för att utreda arbetstidsfrågorna, Arbetstidskommittén. Den kommittén fick i uppdrag att med förtur föreslå hur införlivandet av EG-direktivet skulle gå till. Jag är numera ordförande i den kommittén. Vid tiden för behandlingen av den här frågan var jag ledamot. Jag kan nog utan överdrift säga att vi hellre hade sett att kommittén fått arbeta färdigt innan vi lämnade fram förslag till ändringar i arbetstidslagen, men den tiden fanns inte. Därför föreslog kommittén att riksdagen i dagsläget skulle göra minimala förändringar i lagen och bara förtydliga skyddsaspekterna för individen, för att inga frågor skall vara upplåsta innan utredningen överlämnar sitt slutbetänkande. Det blev också regeringens förslag. Det är ett förslag som arbetsmarknadsutskottet nu tillstyrker i sitt betänkande. I Sverige har vi en djupt rotad tradition som innebär att arbetsmarknadens parter kommer överens om spelreglerna genom att teckna kollektivavtal. Dagens arbetstidslag kan ersättas helt eller delvis av kollektivavtal mellan de centrala parterna. Det är en tradition som vi vill värna. Men den är inte lika djupt rotad ute i Europa, och det gör att EG-direktivet är skrivet i en annan kultur än i vår svenska. Efter Maastrichtavtalet har emellertid synen på kollektivavtalen förändrats, och avtalen har fått en betydligt starkare ställning även inom EU. Det är numera möjligt att införliva direktiv genom kollektivavtal även om avtalen inte omfattar precis varenda anställd på arbetsmarknaden. Vänsterpartiet vill inte låta sig nöjas med att kollektivavtalen gäller, utan föreslår i sin motion att en mängd av direktivets regler skall skrivas in i arbetstidslagen redan nu. Miljöpartiet vill att reglerna om veckoarbetstiden skrivs in i lagen utan att avvakta Arbetstidskommitténs arbete. Utskottet delar regeringens uppfattning om att lagen skall ändras så litet som möjligt i dagsläget, i avvaktan på Arbetstidskommitténs fortsatta arbete. EG-direktivets regler är minimiregler. Utskottet delar regeringens bedömning om att arbetstidslagens bestämmelser ger individen minst lika starkt skydd som direktivet gör. Däremot behöver lagen kompletteras med vissa inskränkningar när det gäller att teckna avtal som ersätter lagens bestämmelser. Vid ett sådant tillfälle måste parterna se till att individens skydd inte blir sämre än vad direktivens regler anger. Skulle kollektivavtalens tillämpning bryta mot den bestämmelsen blir avtalet ogiltigt, och arbetsgivaren kan ådömas skadestånd enligt regeringens förslag. Den uppfattningen delar inte Moderaterna. De anser i sin motion att det är onödigt med fler sanktioner. De påstår t.o.m. att denna regel är till för att skapa komparativa nackdelar för svenska företag. Fru talman! Jag kan försäkra kammaren att regeringen inte föreslår några regler som har till syfte att skapa komparativa nackdelar för svenska företag. Utskottet delar regeringens uppfattning om behovet av begränsningar i avtalsrätten och det behov av sanktionssystem som följer därav, och tillstyrker därför regeringens förslag. Arbetsmarknadsutskottets betänkande behandlar också motioner från den allmänna motionstiden som berör en mängd olika frågor i anslutning till arbetstider och ledighetsbestämmelser. Denna typ av frågor ingår i Arbetstidskommitténs arbete. Kommittén har i uppdrag att utöver behandlingen av EG-direktivet också analysera konsekvenserna av olika former av arbetstidsförkortningar, och utreda på vilket sätt flexibla arbetstidsregler kan införas i svensk lagstiftning. Utskottet anser att riksdagen skall låta kommittén slutföra sitt arbete, och inte i förväg ta ställning till de frågor som kommittén skall utreda. Fru talman! Avslutningsvis vill jag för säkerhets skull yrka bifall till utskottets förslag i dess helhet.

Fru talman! Vi Moderater säger inte att regeln har som syfte att skapa konkurrensnackdelar för svenska företag, men vi säger att den är ägnad att göra det. I det avseendet är vi moderater inte ensamma - ett antal remissinstanser har tyckt samma sak. Jag tyckte inte att Laila Bjurling gav svar på frågan om varför Socialdemokraterna framhärdar med att föreslå införandet av en tredje sanktionsform, nämligen skadestånd för en arbetsgivare som tillämpar ett avtal som har ingåtts av arbetsmarknadens parter. Det finns inget krav på en sådan skadeståndssanktion i EG-direktivet. Varför för ni in den? Statsministern stod här för några veckor sedan och läste upp regeringsförklaringen. Han sade då att Sverige är ett bra land för företagsamhet, och att regeringen ytterligare skulle förbättra företagandets villkor. Regeringens samlade politik skulle ge förbättrade möjligheter till nystartande, utveckling och expansion, sade han. Menar Laila Bjurling att detta skadestånd för arbetsgivare skall vara ägnat att uppmuntra ett antal fler personer att starta och driva företag, och dessutom nyanställa folk?
Fru talman! Christel Anderberg är åtminstone konsekvent i sina uppfattningar. Det är alltid samma budskap när det gäller någon rättighet eller något skydd som de anställda skall tillförsäkras. Så fort det kommer ett förslag som reglerar arbetsgivarens frihet att själv bestämma över arbetskraften protesterar Christel Anderberg påstår att det föreslagna sanktionssystemet gör att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig hur han än bär sig åt. Antingen bryter han mot kollektivavtalet och blir skadeståndsskyldig för det, eller så bryter han mot lagen och blir skadeståndsskyldig för det. Så är det naturligtvis inte. Om avtalet strider mot lagen blir det ogiltigt. Man kan ju inte gärna bryta mot ett avtal som är ogiltigt, eller hur? direktivet genom att lägga ansvaret på arbetsmarknadens parter är det landet också skyldigt att se till att bestämmelsen efterlevs. Därför måste brott mot bestämmelserna också kunna innebära sanktionsmöjligheter. Det är inget konstigt med det. Man måste nog vara tämligen illvillig för att tolka det som att regeringen ägnar - det var visst ordet - lagen till att svenska företag skall få sämre möjligheter än alla andra.
Fru talman! Det är inte frågan om att vi Moderater går emot regler som skall ge arbetstagarna ett bättre skydd. Skadeståndsregeln gäller faktiskt när en arbetsgivare i god tro tillämpar det avtal som hans anställda har träffat genom sina arbetstagarorganisationer. Det finns ytterligare en sanktionsform i förslaget, nämligen ogiltighet. Det innebär tillräckliga garantier. Om ett avtal ger sämre minimiskydd för arbetstagarna är avtalet i den delen ogiltigt - det finns inte. Mer långtgående sanktioner än så krävs inte i direktivet. I själva verket vet jag varför Socialdemokraterna ändå framhärdar. Det är därför att de vill bibehålla Arbetsdomstolens monopolställning på det arbetsrättsliga området. Jag vill fråga Laila Bjurling om det är viktigare för Socialdemokraterna att tillföra Arbetsdomstolen nya arbetsuppgifter än att tillföra Sverige nya arbetstillfällen.
Fru talman! Jag har inte, som Christel Anderberg, någon juridisk utbildning. Men såvitt jag har lärt mig behandlas brott mot arbetstidslagen i dag i allmän domstol, och avtalstvister behandlas i Arbetsdomstolen. Socialdemokraterna tycker att det finns ett värde i att både en avtalstvist och en eventuell påföljd behandlas samtidigt och i samma instans, dvs. i Arbetsdomstolen. Därför anser vi att det behövs ett ytterligare sanktionssystem i arbetstidslagen.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt sympatiskt av Laila Bjurling att redovisa alla tveksamheter runt sättet att införliva direktivet. Hon visar tydligt att såväl Arbetstidskommittén som regeringen har varit tveksamma, och att detta har visat sig vara en temporär lagstiftning. Men det räcker inte riktigt med att bara redovisa tveksamheterna. Visst skall vi värna kollektivavtalen och sättet att införliva direktiv med dessa. Det är viktigt, riktigt och bra. Men då krävs det också att kollektivavtalen är heltäckande, s.k. allmängiltiga, avtal som täcker hela arbetsmarknaden. Problemet vi står inför när vi väljer att direkt lyfta in EU-direktivet är att det inte kommer att täcka hela arbetsmarknaden. Vi överlåter till delar av arbetsmarknaden att själv söka sig fram när det gäller direktivets innehåll och hur det skall tolkas. Hur skall man t.ex. tolka reglerna vid hemarbete? Hur skall man efterleva direktivet vid hemarbete? Vi har inte genomlyst detta i svensk lagstiftning och inte heller i Arbetstidskommittén. Vi överlåter till enskilda att se till att direktivet följs. Det finns alltså stora tveksamheter, och jag skulle vilja höra Laila Bjurlings kommentar till dessa.
Fru talman! Ingrid Burman är starkt kritisk mot det sätt som utskottet valt för att införliva EG direktivet i svensk lagstiftning. Vänsterpartiet anser inte att parterna skall få ta ansvar för kollektivavtal i dessa frågor. Vänsterpartiet anser dessutom inte att den svenska lagstiftningen ger samma skydd för individen som direktivet ger. Där skiljer vi oss åt i vår uppfattning. Svensk lagstiftning ger genom arbetsmiljölag och arbetstidslag, som dessutom kompletteras med kollektivavtal, individen ett väl så gott skydd som EG-direktivet gör. Ingrid Burman kan ha rätt i att lagstiftningen inte alltid är så lättillgänglig. Det gäller troligtvis för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Det kan finnas skäl att se över våra arbetsrättslagar över huvud taget. Det är väl inte helt obekant att vi har en Arbetsrättskommission som förhoppningsvis redan nästa vecka lägger fram förslag till nödvändiga förändringar på arbetsrättens område. I övrigt vet Ingrid Burman att Arbetstidskommittén fortsätter arbetet med att utreda behoven av förändringar i arbetstidslagstiftningen. Det vore därför dumt att redan nu bestämma sig för att alla regler i direktivet skall skrivas in i lagen. Låt oss ta ett litet steg nu, och så återkommer vi med frågan när utredningen är klar.
Fru talman! Vänsterpartiet anser visst att parterna skall ta ansvar för kollektivavtalen och förhandla fram villkor. Vad vi menar är att de ramar man skall hålla sig inom skall vara tydliga och lättillgängliga för alla på arbetsmarknaden. Därför har det varit en god tradition i den svenska modellen att ha en ramlagstiftning i botten där det tydligt framgår vad som gäller. Kollektivavtalsvägen anpassar vi sedan lagstiftningen till sektorer osv. Jag tycker att det är dumt att bryta den traditionen. Mycket diskutabel är också den lösning där vi hänvisar till förarbete och Arbetarskyddsstyrelsens förordningar och där vi lägger pussel för att uppnå det som i utskottets betänkande kallas skyddsvärde - ett okänt djur som ingen vet vad det betyder. Jag skall inte uppehålla mig mer vid det. Socialdemokraterna har på sin kongress slagit fast att vi skall genomföra en arbetstidsförkortning i Sverige. Man har anvisat vissa vägar. Man vill gå förhandlingsvägen. Om det inte går vill man på sikt gå lagstiftningsvägen. Varför vill inte socialdemokraterna initiera försöksverksamhet, dels som ett incitament för att inleda processen, dels för att skaffa sig kunskap om effekterna av en arbetstidsförkortning?
Fru talman! Jag avslutade mitt förra inlägg med att säga att det vore dumt att redan nu bestämma sig för att alla regler i EG-direktivet skall skrivas in i lagen, och att vi skulle ta ett litet steg i taget och avvakta tills utredningen är klar. Den uppmaningen kan också gälla för Vänsterpartiets förslag att redan nu bestämma att en arbetstidsförkortning skall genomföras. Det måste vara bekvämt att veta hur det skall bli - att aldrig behöva utreda konsekvenserna, att aldrig behöva fundera på konsekvenserna. När det gäller arbetstidsförkortningen är det väldigt många som vet. Problemet för lagstiftaren är att de som anser sig veta inte vet samma saker. Vänsterpartiet vet att det går att förkorta arbetstiden, medan Moderaterna vet att det inte går. Jag tycker nog att det vore bättre om vi alla avvaktar utredningens resultat i den här frågan innan vi så tvärsäkert vet.
Fru talman! En sak vet vi i alla fall, Laila Bjurling, och det är att det inte går att få full sysselsättning och 40 timmars normalarbetstid. Det är väl något vi vet mycket påtagligt. Om man vet något skall man försöka lösa det. Man kan utreda frågan. Det har man gjort ett otal gånger när det gäller arbetstiden. Vi har sett den ena utredningen efter den andra. Ofta med slutresultatet förutbestämt - det blir förmodligen samma sak nu. När skall Socialdemokraterna inse att man inte kan få full sysselsättning med 40-timmarsvecka? Vi kan inte få den fulla sysselsättning som både Socialdemokraterna, Miljöpartiet och andra egentligen vill ha, om vi håller fast vid det. Tror Laila Bjurling på full sysselsättning och 40 timmars arbetsvecka? Finns det någon socialdemokrat som tror på det, och finns det någon utredning som visar det? När det gäller frågan om övertid menar jag att det inte går att vänta. Vi måste reglera mängden övertid nu. Det är nu människor är arbetslösa, det är nu människor lider, det är nu vi får människor i ekonomisk och social stress. Vi som är politiker kanske inte upplever det här inne. Utanför det här huset upplever man det. Det är därför vi behöver besluten nu.
Fru talman! Birger Schlaug sällar sig också till dem som vet. Miljöpartiet behöver inte heller utreda arbetstidsfrågan. De vet redan att det går att förkorta arbetstiden. Hur den kortare arbetstiden skall betalas vet de antagligen också. Men det framgår inte av deras motion i frågan. Jag vill därför fråga Birger Schlaug: Menar Miljöpartiet att alla människor skall jobba deltid framöver, dvs. att de skall sänka sin lön i samma omfattning som de sänker sin arbetstid? När det gäller den andra frågan är vi överens om att EG-direktivet skall medföra så små förändringar som möjligt i dagsläget och att vi skall avvakta Arbetstidskommitténs slutrapport innan vi gör större förändringar. Varför inte också i den här frågan?
Fru talman! Jag ställde en konkret fråga: Tror Laila Bjurling att man kan ha full sysselsättning och 40-timmarsvecka? Det vore roligt att få ett ja eller nej som svar på den frågan. Detta är utrett. Det är utrett alldeles otroligt mycket. Laila Bjurling undrar hur det skall gå till. Sverige är ju ett av de få länderna i Västeuropa som fortfarande har 40-timmarsvecka. Det har gått i de flesta andra länder, då måste det väl gå här. Vi är väl inte stockkonservativa. Tycker Socialdemokraterna innerst inne att 40 timmars arbetsvecka är en naturlag, och att om man inte har 40 timmars arbetsvecka utan 35 så arbetar alla deltid? Det måste bygga på att man någonstans har myten att 40-timmarsveckan är en naturlag. Laila Bjurling undrar också vem som skall betala? Vem betalar arbetslösheten i dag? Den är väl inte gratis? Det är väl bättre att dela på arbetstiden än att bara dela på pengarna? Det är det det handlar om. Man får dessutom en effektivisering, en produktivitetsvinst, om man sänker arbetstiden. Den vinsten skall naturligtvis löntagarna få. Sedan kanske alla löntagare får acceptera att man under de närmaste åren i stället för löneökning får sänkt arbetstid. Men säg inte att arbetstidsförkortning kostar pengar. Det är arbetslösheten som kostar pengar.
Fru talman! Vi fick svar på frågan om alla skall jobba deltid framöver. Jag kan inte tolka Birger Schlaugs inlägg på annat sätt än att vi skall det. Vi skall sänka våra löner samtidigt som vi sänker arbetstiden. Det kan väl ändå inte vara så att Birger Schlaug tycker att staten skall fortsätta med det stora budgetunderskott vi har, eller har haft; det stora underskott vi hade i arbetsmarknadsfonden som vi var tvungna att plocka in i statsbudgeten för att över huvud taget kunna hantera. När vi plockade in det var underskottet 89 miljarder kronor på arbetslöshetskontot. De pengarna finns inte, Birger Schlaug, så de kan inte användas till en arbetstidsförkortning. Så enkelt är det.

Fru talman! Riksdagens revisorer har granskat den personalpolitiska reform för staten som riksdagen beslutade om åren 1985 och 1987. Granskningen har haft karaktären av en utvärdering. I dokumenten framför revisorerna sina förslag till ytterligare förändringar och förbättringar av den statliga personalpolitiken. På flera områden har revisorerna funnit att det trots reformen finns flera brister i den statliga personalpolitiken och dålig måluppfyllelse. Sedan revisorernas rapport kom till riksdagen har regeringen för att, som jag antar, förekomma kritik tillsatt en utredning som berör de frågeställningar som revisionsrapporten tar upp. Man kan därmed säga att förändringar är på gång, och det hänvisas mycket i betänkandet till detta arbete. Fru talman! I ett fall föreslår utskottet ett tillkännagivande utifrån en kristdemokratisk motion. Det gäller de s.k. fallskärmarna. Under de senaste åren har många exempel framkommit där direktörer i näringslivet visat omdömeslöshet genom att höja sina egna löner samtidigt som de förordat återhållsamhet för sina anställda. Dessa fall är framför allt en fråga för ägarna, de anställda och kunderna att göra något åt. Men när nu även personer på ledande befattningar inom den statliga sektorn har kunnat åtnjuta mer omfattande förmåner än vad som stipulerats hamnar frågan i ett annat ljus. Detta är en fråga som i högsta grad berör den statliga personalpolitiken. För enskilda medborgare handlar fallskärmarna om hur personer som tidigare ofta innehaft höga statliga befattningar genom offentliga uppdrag ordnar sin ekonomiska framtid på skattebetalarnas bekostnad. Så får det inte vara, fru talman. Chefskapet i statliga bolag eller verk får inte ses som en sorts statliga förläningar. Vidare får det inom det statliga området inte förekomma sådana avtal om avgångsvederlag liknande de som har avtalats fram av exempelvis Apoteksbolagets styrelse. Det är fullständigt orimligt när regeringen skurit ner akasseersättningar, som är en sorts fallskärmar för vanliga löntagare, att samtidigt ha statliga bolag som skräddarsyr fallskärmar med fantasisummor. Det var fel att skära ned a-kasseersättningen till 75 %. Men det är lika fel att staten i sin verksamhet har chefer med den typ av fallskärmar som nu har avslöjats. Frågan om avgångsvederlag i statliga bolag bör noga ses över i det arbete som regeringen nu av riksdagen får i uppdrag att göra. Det finns, som utskottet påpekar: "anledning att reagera på överdrifter som förekommer i vissa anställningsavtal. För staten som arbetsgivare är det särskilt viktigt att föregå med gott exempel och att avtal om löner och andra förmåner som träffas med ledande befattningshavare hos statliga myndigheter och i statliga företag ligger på en rimligt nivå." Detta ligger helt i linje med de synpunkter vi kristdemokrater har formulerat i vår motion. Det är också mycket bra att utskottet nu i sitt tillkännagivande till regeringen skriver:"Enligt utskottets mening finns det anledning för regeringen att noga följa utvecklingen på detta område och vidta ytterligare åtgärder för att stävja eventuella missförhållanden." Det är ett tydligt uppdrag till regeringen som innebär att man nu skall vända på alla stenar och rensa upp om det i den statliga verksamheten finns fler typer av förmånliga avtal utöver vad som stipulerats. Regeringen måste bokstavligen bli fallskärmsjägare, och då inte i avsikten att skaffa sig fallskärmar utan i stället plocka bort dem i den statliga personalpolitiska arsenalen. När utskottet nu diskuterar rimlig nivå på lönesättning är det en fingervisning till regeringen att skaffa sig en tydlig policy på detta område. Fru talman! Jag kan inte låta bli att här föra fram och tydliggöra min uppfattning om chefer i statlig tjänst. Är man chef i statlig tjänst skall man se detta som en form av förtroendeuppdrag gentemot dem som anställt en och ytterst gentemot väljarna. Det är faktiskt medborgarnas gemensamt ihopsamlade resurser som man har att förvalta på bästa sätt. Det synsättet tycker jag för min del borde lyftas fram mycket tydligt när man diskuterar anställningar av chefer i statlig tjänst. För framtiden bör det finnas en personalpolicy som tillser att det finns konsekvens och fasta riktlinjer för lönesättning och avtal med chefer på det statliga området. Dessa skäl talar för att en särskild central enhet bör inrättas för policy och förhandlingsfrågor avseende chefsrekrytering och avtal med chefer i regeringskansli, statliga verk och bolag. På så sätt skulle man med stor säkerhet kunna undvika kommande osäkerhet kring vad som gäller för chefer i statlig tjänst. Ansvaret blir mycket tydligt, något som det varit problem med under den senaste tidens avslöjanden. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 5 och i övrigt till utskottets hemställan. Avslutningsvis skulle jag vilja rikta några frågor till Laila Bjurling, som företräder utskottet. Det första gäller hur utskottet har motiverat avstyrkandet av förslaget om den samlade enheten, en gemensam policy, i dessa frågor. Man hänvisar till att det är Statsrådsberedningen och Finansdepartementet som ansvarar för detta. När det på detta område dyker upp något fel i den statliga förvaltningen, är det då statsminister Göran Persson som vi direkt skall ställa till svars här, eller är det finansminister Erik Åsbrink? Vem är egentligen den ansvarige ministern för dessa frågor? I övrigt har Arbetsmarknadsdepartementet och arbetsmarknadsministern ett visst ansvar för den statliga personalpolitiken. Tanken var att försöka reda ut detta och fastlägga ett tydligt politiskt ansvar i ministerhänseende. Den andra frågan är: Kan Laila Bjurling nu försäkra att regeringen på riksdagens uppdrag verkligen kommer att vända på de stenar som finns för att se efter om det finns ytterligare misshälligheter i detta avseende? Kommer man att verka för en ökad offentlighet från de statliga myndigheternas sida vad gäller just de villkor som gäller för chefer? Jag har de senaste månaderna försökt att få fram rätt många uppgifter. Det har varit förenat med vissa svårigheter på grund av de redovisningar som finns, på grund av att det inte finns någon samlad bild av detta, men kanske också beroende på att man från styrelserummen inte vill lyfta fram en del saker. På den punkten vill jag höra litet mer från Laila Bjurling om hur regeringen kommer att arbeta för att se om det finns fler misshälligheter i detta avseende.

Fru talman! Detta ärende handlar om riksdagens revisorers förslag angående den statliga personalpolitiken. Historiskt har arbete alltid varit en oerhört viktig fråga för oss socialdemokrater. Allas rätt till arbete och den fulla sysselsättningen har alltid stått högt på vår dagordning. Arbete handlar om så mycket i våra liv. Det är naturligtvis en källa till egen försörjning. Men det är bara en del av det hela. Arbetet tar också vara på människors vilja att vara med och bygga samhället och individens önskan att ingå i en större gemenskap med andra individer. Fru talmannen själv uttryckte det på ett mycket fint sätt vid avtackningen av Ingvar Carlsson i riksdagen. Fru talmannen uttryckte det som människans önskan att tas i anspråk. Det tyckte jag var väldigt fint sagt. Vi vill alla tas i anspråk på ett värdigt sätt. I Sverige betyder arbete kanske ännu mer för oss som individer än det gör i andra länder. Mycket av vår identitet får vi genom våra jobb, och bland det första vi berättar om oss själva eller frågar andra om är vad vi jobbar med. Eftersom förvärvsarbetet uppfyller en så stor del av vårt liv är det oerhört viktigt hur vi har det på jobbet och hur vi blir behandlade på vår arbetsplats - alltså vilken personalpolitik som förs. Regering och riksdag har, enligt min mening, ett alldeles extra stort ansvar att vara goda förebilder som arbetsgivare och bedriva en bra personalpolitik. Det skall vara en personalpolitik som är till gagn för de anställda men som också måste upplevas som bra och rimlig av dem som betalar, dvs. skattebetalarna. Därför måste också den statliga personalpolitiken utformas så att den blir ett effektivt styrinstrument. Riksdagens revisorer har nu granskat den personalpolitiska reform som riksdagen fattade beslut om 1985 och 1987. Utskottet ser med tillfredsställelse på revisorernas granskning, eftersom det hittills inte gjorts någon samlad utvärdering av reformen. Revisorerna pekar i sin granskning på ett antal områden där den statliga personalpolitiken behöver utvecklas vidare. Det handlar bl.a. om inriktning, uppföljning, chefsfrågor och kompetensutveckling. Fru talman! Den socialdemokratiska regeringen har givetvis ett starkt intresse av att den statliga personalpolitiken fungerar. Under den tid som gått sedan revisorerna lämnade sin granskningsrapport har regeringen redan påbörjat ett arbete för att komma till rätta med bristerna. Bl.a. har regeringen tillsatt en särskild utredare för dessa frågor. Utredaren skall göra en samlad bedömning av den personalpolitiska reformen och komma med synpunkter, förslag och analyser. Utredaren kan också ta upp andra aspekter till behandling än de som räknas upp i direktivet. Utskottet anser att de frågor revisorerna tagit upp kommer att ingå i utredarens arbete, varför något tillkännagivande inte är nödvändigt - utom i ett enda fall. Det gäller de tidsbegränsade chefsförordnandena och chefsavvecklingen. Sällan har väl någon anställningsfråga varit föremål för en sådan intensiv debatt som höga chefers förmåner. Det går snart inte en vecka utan att vi får läsa om någon chef som avgått med många miljoner kronor i s.k. fallskärm. Svenska folket accepterar inte sådant. Med all rätt kräver allmänheten att det måste vara rim och reson även i höga chefers förmåner. Regeringen skall naturligtvis inte ge sig in i en statlig lönepolitik för hela landet och heller inte frånta arbetsmarknadens parter deras förhandlingsrätt. Men när det gäller personalpolitiken för dem som är anställda av staten eller av de företag som staten äger, kan regeringen ge riktlinjer och direktiv. Jag sade också i början av mitt anförande att det är viktigt att den offentliga sektorns arbetsgivare är goda förebilder. Det gäller även på det här området. Utskottet anser inte att riksdagen skall bestämma en högsta tillåtna lön, som Vänsterpartiet föreslår i sin motion. Men utskottet anser att lönerna skall ligga på rimliga nivåer. Under senare år har både regering och riksdag vid ett flertal tillfällen behandlat dessa frågor, och konstitutionsutskottet har vid två tillfällen granskat regeringens handläggning av bl.a. löner och arvoden i de statliga bolagen. Utskottet uppskattar det arbete som redan är gjort och det arbete som pågår i flera departement för att reda ut dessa frågor. Trots detta anser utskottet att det finns anledning för regeringen att noga följa utvecklingen på detta område och vidta ytterligare åtgärder för att stävja eventuella missförhållanden. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Vänsterpartiets motion i den här frågan innehåller en mängd detaljerade förslag, som de tycker att riksdagen skall fatta beslut om. Men de flesta av Vänsterpartiets krav tillgodoses genom den utredning som regeringen nu har tillsatt. Vänsterpartiet vill, precis som vi socialdemokrater och för övrigt alla andra partier såvitt jag förstår, få bort de orimliga förmåner som finns för höga chefer inom staten. Vänsterpartiet vill gå så långt som att riksdagen skall ge sig in i lönepolitiken och bestämma hur stor lönen skall vara. Jag tycker att vi skall passa oss mycket noga för att ge oss in i sådana diskussioner, men jag måste erkänna att tanken kittlar litet grand. Det skulle vara intressant att höra hur diskussionen om politikerlöner skulle låta ute i samhället om dessa skulle utgöra det högsta taket för alla löner. Vi har en lång tradition i Sverige där löner och löneförmåner avgörs genom avtal och inte genom lag. Jag tycker att det är mycket värdefullt och anser att vi skall värna om den modellen. Hur ser Vänsterpartiet på den frågan? Vill ni att rätten att sluta avtal på arbetsmarknaden skall avskaffas och ersättas av lagar?

Fru talman! Det är ju inte så, Hans Andersson, att vi behöver ge regeringen dessa saker till känna. Regeringen är minst lika upprörd som Hans Andersson över att personalpolitiken på förvaltningarna och myndigheterna inte fungerar. Vi har lagt fast personalpolitiska program och riktlinjer samt chefsprogram. Det har fastställts en mängd olika saker i personalpolitiska program, och de skall givetvis följas. Regeringen har därför nu tillsatt en särskilt utredare, som skall se efter var bristerna ligger. Vi tycker nämligen att det är oerhört viktigt med ett delegerat ansvar för personalpolitiken. Det skall inte vara centrala bestämmelser som gör att frågorna inte kan anpassas ute på respektive arbetsplats, där man kan se hur frågorna skall behandlas, men man får givetvis inte bryta mot riktlinjer, lagar och förordningar. Det är fullständigt självklart för mig och för regeringen, Hans Andersson.
Fru talman! Jag hade i mitt tidigare lilla anförande två funderingar som Laila Bjurling berörde. Jag skulle vilja upprepa dem. Den första gäller varför man avvisar det kristdemokratiska förslaget om en gemensam policyenhet för att hantera de här chefsfrågorna, så att man får en rimlig policy med skäliga löner och villkor. Regeringen får nu i uppdrag av riksdagen att vara en sorts fallskärmsjägare. Det är väl bra om vi kan få en mycket tydlig befälsföring för detta, som gör att vi kan ställa någon till svars, om man inte lyckas reda upp i detta, så att det dyker upp nya sådana här historier framöver. Den fråga som jag tidigare ställde var vem som för befälet när regeringen skall agera fallskärmsjägare. Jag skulle vilja få ett svar. Vad var det egentligen för fel på vårt förslag på den här punkten? Den andra funderingen gällde om Laila Bjurling har några idéer om hur regeringen skall gå till väga för att lyfta på alla stenar så att vi får offentlighet kring de villkor som gäller och fortsättningsvis inte kan dölja villkor i slutna styrelserum.
Fru talman! Dan Ericsson och jag har inga skilda uppfattningar när det gäller kravet på fasta riktlinjer och rimliga nivåer vad gäller statligt anställda chefer. Vi delar allmänhetens upprördhet över de orimligt höga avtalen, och vi vill ha bättre riktlinjer för detta. Men min uppfattning är att man inte löser de här frågorna genom att inrätta nya centrala enheter, varken för chefsrekryteringen eller för avtalsskrivandet. Ansvaret för den statliga personalpolitiken ligger på Finansdepartementet. Det är befälhavare också i fallskärmsjakten, och jag tycker att det räcker. Det finns en övertro på att man kan lösa problem genom att förändra organisationen. Det går kanske någon gång, men när det gäller orättfärdiga löner, pensioner och andra förmåner handlar det om moral och etik, och sådana frågor löser man inte genom att bilda nya organisationer. Då måste alla inblandade visa att de faktiskt vet vad orden samhällsansvar och solidaritet betyder.
Fru talman! Det är ju bra när Laila Bjurling säger att det handlar om etik och moral och om hur man i förvaltningen ytterst lever upp till att förvalta skattebetalarnas medel på ett rimligt sätt. Jag tycker mig höra att Laila Bjurling har ungefär samma synsätt som det som jag redovisade, nämligen att förvaltandet av de gemensamma resurserna faktiskt är en form av förtroendeuppdrag. Men sedan hemfaller Laila Bjurling åt synsättet att allt ändå är bra som det är. Det är bara att konstatera att så inte är fallet. Det har den senaste tidens avslöjanden visat, och det är därför som vi kanske måste finna nya lösningar. Den tydliga befälsföringen har definitivt inte funnits. Det var en nyhet att finansministern direkt kan ställas till svars för det som har avslöjats inom den statliga förvaltningen. Men okej, vi kommer fortsättningsvis att ställa finansministern till svars i sådana sammanhang. Avslutningsvis, fru talman, vill jag säga att jag framför mig här har en förteckning över löner och andra villkor i statlig verksamhet. Det är bara att konstatera att det förekommer en oerhörd spridning. Det är mycket olika inom skilda delar av den statliga verksamheten. Vår tanke var att det borde finnas en enhetlig policy. Det spretar nu väldigt mycket åt olika håll, och det är inte bra. Jag tror att det skapar ett klimat ute i verksamheterna som gynnar uppkomsten av andra lösningar än sådana som följer de strikta principer som skall gälla för chefers anställningsvillkor.
Fru talman! Kanske skall vi än en gång upprepa vad regeringen faktiskt gjort för att få det att fungera bättre. Allt är nämligen inte bra, och jag tror inte heller att Dan Ericsson kan påstå att jag har sagt det. Jag vill påminna om kommunikationsministerns resoluta ingripande mot Vägverkets affärer för något år sedan. Inom Finansdepartementet och många andra departement pågår översyn över alla förmåner och avtal för höga chefer. Statens avgångsvederlag får omfatta högst två år. Pensionsförmåner före uppnådd pensionsålder skall minskas, om vederbörande får lön från annat håll. Årsredovisningarna skall innehålla redovisningar av höga chefers löner. Listan kan säkerligen göras längre, och jag är alldeles övertygad om att vi inte kan misstro regeringens goda vilja i de här frågorna. Men vi kan kanske vara överens om att det inte är så lätt att finna lösningar på alla problem som många tycks tro. Framför allt löser man inte dessa problem genom att byta organisation och hitta på nya centrala enheter.

Regeringen representeras av statsminister Göran Persson, utrikesminister Lena Hjelm-Wallén, justitieminister Laila Freivalds, inrikesminister Jörgen Andersson, statsrådet Ylva Johansson, statsrådet Björn von Sydow, och statsrådet Maj-Inger Klingvall. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.
Herr talman! Jag har en mycket preciserad fråga till försvarsministern. Den gäller de antipersonella minorna, som vi har diskuterat i viss omfattning vid tidigare tillfälle. Det förväntas att ett beslut skall fattas i Genève om att man i första hand skall avskaffa de minor som inte har en självutlösande faktor, dvs. de minor av plast som vi fortfarande har i Sverige. Då är min fråga till försvarsministern: Vilken beredskap har det svenska försvaret att på mycket kort tid omedelbart efter att ett förväntat internationellt gällande beslut träder i kraft förstöra och omintetgöra alla dessa minor?
Herr talman! Svaret kan bli kort och klart: Självfallet kommer Sverige att så snabbt som möjligt leva upp till det avtal som kan komma att träffas i Genève i morgon - fattas bara annat. Sverige har främst av alla länder drivit frågan om ett internationellt förbud mot antipersonella minor. Nu når vi inte dit, men reglerna kommer att bli strängare på flera punkter. Då är det helt självklart att Sverige inte skall tveka på någon punkt som avtalet föreskriver. Min avsikt är också att vi skall gå längre än så. Vi skall fortsätta att driva kravet på ett internationellt förbud. Här skall vi inte tveka. Oförtröttligt skall vi föra detta arbete vidare. Vi har, förhoppningsvis i och med morgondagen, nått ett steg på vägen. Det bör ändå noteras som en seger för svensk envishet. Det andra som jag vill tillägga är att det finns områden som inte omfattas av överenskommelsen i morgon. Det gäller inte minst minröjningen av de minor som redan ligger i marken. Här är vi också från den svenska regeringens sida beredda att göra ytterligare insatser.
Herr talman! Först välkomnar jag beskedet från försvarsministern. Något annat än detta besked hade väl inte varit att vänta. Däremot kan man naturligtvis ställa sig frågan varför inte detta beslut har fattats tidigare. Det hade ju varit betydligt bättre. Min följdfråga gäller något som vi också har diskuterat. Kommer man att ersätta dessa antipersonella minor med andra vapen?
Herr talman! Jag har för blott några dagar sedan diskuterat denna fråga i riksdagen med bl.a. Eva Zetterberg. Det besked jag gav då kvarstår, att regeringen i den försvarspolitiska propositionen som framläggs för riksdagen den 20 september kommer att redovisa regeringens inställning i frågan om minorna och det svenska försvaret. Om några månader kommer riksdagen att få arbetet att förbereda försvarsbeslutet, som sedan skall fattas den 13 december. Det är klart att som ansvarig försvarsminister måste jag ju se till att Sverige har ett starkt och modernt försvar och att försvaret har vapen som skall försvara Sverige. Det vore helt orimligt om inte försvarsministern hade den inställningen. Men samtidigt tror jag att jag hatar de vidriga personminorna minst lika mycket som Eva Zetterberg gör, av det skälet att svenska soldater har skadats av personminor nere i Tuzla. Dessa soldater träffar jag då och då för övrigt. Jag vet ju att det på hemmaplan finns pojkar som har fått skador till följd av personminorna. Men personminor i Angola och i Tuzla är faktiskt en sak. Dessa har inte vi i Sverige lagt ut. Vi har personminor av en enda orsak, nämligen att försvara vårt land. Vi skall inte använda dem på något offensivt sätt mot några andra utan bara mot dem som angriper oss. Men förhoppningsvis når vi i morgon, genom överenskommelsen i Genève, en framgång för vårt envisa arbete. Självfallet skall Sverige leva upp till varenda kommatecken i den överenskommelsen.
Herr talman! Det som försvarsministern sade på slutet, att vi skall leva upp till varenda kommatecken i överenskommelsen, håller jag givetvis med om. Nu har man tyvärr inte kommit överens om något internationellt totalförbud. Vad man har kommit överens om är t.ex. att man skall tillsätta några gram järn i de minor som finns i lager runt om i världen för att de skall kunna detekteras med metalldetektorer. Då är min fråga: Menar försvarsministern att vi skall tillföra några gram järn i de minor som ligger i våra lager och därigenom leva upp till överenskommelsen? Det är alldeles uppenbart att vi skall fatta ett beslut som innebär att vi verkligen tar steget att förstöra våra lager och inte modifiera dem.
Herr talman! Jag tillmäter Annika Nordgren en högre kunskap i försvarspolitiska frågor än vad möjligen frågan gick ut på. Det är klart att vi inte har fått det internationella förbud som vi ville ha, vilket vi arbetar oförtröttligt för och som vi kommer att fortsätta arbeta för. Jag hoppas att Röda korset, Rädda Barnen och de svenska biskoparna fortsätter att driva en internationell opinionsbildning så att vi kan få till stånd detta internationella förbud. Vi har fått, eller är på väg att få, vissa regler - avtalet undertecknas ju först i morgon - som gör att jag ändå kan säga att vi har tagit ett steg framåt. Detta skall vi uttala en viss glädje över. Dessa regler gör att det blir lättare att få tag på minorna och innebär vissa exportbegränsningar. Men det finns också sådant som vi inte kommer att få med. Avtalet kommer nämligen inte att beröra de minor som redan finns i marken, vilka är över 100 miljoner. Därför måste vi anstränga oss ännu mer för att få fram minröjningskapacitet och för att hjälpa länderna i tredje världen att utbilda sig för att klara jobbet att hitta minorna. Sedan finns det en annan sak som vi har drivit från svensk sida. Herr talman! Låt mig få nämna den också, nämligen att som det ser ut i dag kommer konventionen, som blir klar i morgon, att omfatta också interna konflikter och inbördeskrig. Detta är oerhört viktigt, därför att bland de länder som har drabbats värst av minhelvetet är faktiskt de som har härjats av inbördeskonflikter och inbördeskrig. I morgon når vi framsteget att också sådana konflikter kommer att omfattas av konventionen, såvida inget negativt inträffar under kvällens lopp.
Herr talman! Jag blir riktigt orolig på en punkt. Försvarsministern stillar inte min oro över att Sverige till punkt och pricka bara skulle följa konventionen och inte gå ett steg längre, som jag hoppas att majoriteten i Sveriges riksdag önskar, nämligen att förstöra våra lager och därigenom fortsätta att driva frågan. Inför de beslut som vi skall fatta i höst vill jag från Miljöpartiets och min sida skicka med försvarsministern att man inte skall modifiera våra lager på det sätt som sägs i konventionen, dvs. genom att tillsätta järn, utan nu skall vi verkligen ta steget att förstöra våra svenska lager.
Herr talman! Jag har, för att komma åt den desinformation som sprids över landet, flera gånger i denna riksdag sagt att Sverige sedan 20 år tillbaka inte tillverkar några personminor. Vi exporterar inga personminor, och vi har icke för avsikt att förnya våra minlager. Jag upprepar dessa tre konstateranden. Jag vill återigen tillägga: Vi kommer att studera protokollet oerhört noga. Vi kommer också att leva upp till de åtaganden som Sverige med sin namnunderskrift i morgon kommer att göra nere i Genève. Det är självklart - fattas bara annat!
Herr talman! Jag har en fråga till finansministern, eller möjligen till biträdande finansministern, om den aviserade förändringen av förmögenhetsbeskattningen av aktier. Förslaget i den särskilda proposition som kom samtidigt som vårpropositionen innebär att aktierna på a-listan i deklarationen skall tas upp till I dag är det ju så att aktierna endast tas upp till 75 %. Motiveringen är, som alla vet, att en del av det värde aktierna har på papperet består av ännu inte inbetald skatt, nämligen realisationsvinstskatt. Då undrar jag: Vilken är den sakliga motiveringen till att just aktiespararna skall betala förmögenhetsskatt på luft? Varför skall de på detta sätt betala skatt på skatten?
Herr talman! I vårpropositionen, och i den skatteproposition som hängde med denna, hade vi ett antal förslag på skatteområdet. Det handlar om hur man skall lyckas sanera budgeten, och samtidigt göra det någorlunda rättvist. Det gör att vi inte kan bortse från att det i förmögenhetsbeskattningen finns en gynnad position för aktieinnehav. Om man vill sanera en budget och samtidigt bortse från kapitalskatter och från förmögenhetsskatter får man en otroligt svår position. Är det ändå inte så att alla skall vara med och bära en del av bördorna? Jag tycker att det, med tanke på de starka nedskärningar vi har gjort på flera andra områden, är en ganska rimlig åtgärd vi genomför. Alla är med och bär bördorna - även aktieägarna.
Herr talman! Jag kan inte se att det är något sakligt eller principiellt försvar för att man skall betala förmögenhetsskatt på något som man inte har, eller rättare sagt på en ännu inte betald skatt. Det var det min fråga gällde. Får jag också passa på att fråga om biträdande finansministern möjligen har funderat över vad det kan få för följder om man fortsätter att missgynna sparande i just aktier framför andra typer av sparande, och över vilka följder detta kan få för svenskt aktieägande i förhållande till utländskt?
Herr talman! Det är inte så att aktier är missgynnade jämfört med andra tillgångsslag. Om man tittar på hela skattebilden, är inte aktier missgynnade framför andra tillgångsslag. Det är klart att vi skall ha förmögenhetsskatt som så långt möjligt neutralt hanterar olika tillgångar som hushåll har. Då tycker jag inte alls att det är orimligt att vi uppvärderar aktierna i förmögenhetsbeskattningen.
Herr talman! Jag har en fråga att ställa till jämställdhetsministern om Arbetsdomstolens sammansättning. Kvinnorepresentationen är bara 33 %, och SAF:s, LO:s, Kommunförbundets och Landstingsförbundets ordinarie ledamöter är alla män. Jag vill veta om jämställdhetsministern delar min oro över att Arbetsdomstolen, med två tredjedelar män, kommer att styra kvinnornas framtida arbetsmarknad och den viktiga frågan om arbetsvärderingen och kvinnornas löner. Om hon delar min oro undrar jag: Vad avser jämställdhetsministern att göra åt detta?
Herr talman! Ja, jag delar Inger Segelströms oro. Bland de ämbetsmannaledamöter som finns i Arbetsdomstolen är 40 % kvinnor. Det finns alltså ett bättre könsperspektiv bland de ledamöterna. Vi i regeringen tycker att också parterna skall ta hänsyn till jämlikheten när man gör sina nomineringar i fortsättningen. Regeringen har inte på något sätt möjlighet att påverka de nomineringar som görs, mer än att vi kan påpeka att vi tycker att det är oerhört värdefullt att också parterna nominerar både kvinnor och män till Arbetsdomstolen.
Herr talman! Om man tittar på suppleanterna ser det ju inte så mycket bättre ut där. Det är fler kvinnor om man tittar på organisationerna, som SAF och LO, men det är fortfarande oerhört mansdominerat. Jag tror att man måste göra mer än att bara påtala detta. Annars kommer vi att se att det är män som styr över kvinnors arbetsmarknad. Det gör åtminstone mig väldigt orolig.
Herr talman! Bland ledamöterna i Arbetsdomstolen är det rimligt att se både ersättare och ledamöter som arbetande, eftersom ersättarna också tjänstgör i väldigt stor utsträckning. Jag delar Inger Segelströms uppfattning att det är oerhört viktigt att både ledamöterna och ersättarna i Arbetsdomstolen speglar de förhållanden som finns på arbetsmarknaden i övrigt, så att allas våra erfarenheter, synpunkter och bakgrunder kan vägas in i den sammanställning som Arbetsdomstolen gör. Regeringen och jag avser att påpeka för parterna att det när det gäller deras fortsatta nomineringar är oerhört viktigt att också se till jämställdhetsperspektivet.
Herr talman! Så här skriver Klas Eklund, chefsekonom i SE-banken, i ett marknadsbrev: I dag är det bara en tidsfråga tills Persson, Åsbrink och Bäckström genom en ERM-anknytning formellt vill visa att Sverige återvunnit finansiell stabilitet. Jag skulle dels vilja fråga finansminister Åsbrink om Eklunds bedömning är riktig, dels om det är rimligt att beslutet om en eventuell ERM-anknytning fattas före det att riksdagen har tagit ställning till
Herr talman! Det är naturligtvis inte så att Klas Eklund på SE-banken sitter inne med några speciella informationer i denna fråga. Jag betraktar detta som en spekulation eller en gissning. Min uppfattning är att Sverige för närvarande inte skall ansluta sig till ERM har en helt annan innebörd i dag än vad det hade när det skapades för några år sedan. Då var det en mekanism som skulle säkerställa att valutorna inte fluktuerade särskilt mycket kring ett riktvärde; plus eller minus 2,25 %. Sedan brakade detta system mer eller mindre sönder och samman för några år sedan. Ett antal länder, däribland Sverige, fick ge upp den fasta växelkursen. För kvarvarande valutor tillåts nu svängningar på plus eller minus 15 %. Jag ser alltså inte ERM i dess nuvarande skepnad som någon bra mekanism för att åstadkomma växelkursstabilitet. Långt viktigare än en formell anslutning till ERM är att vi kan fortsätta saneringen av svensk ekonomi och av statsfinanserna. Det handlar om att nedbringa den stora statsskulden, om att hålla inflationen på en låg nivå och om att få lägre räntor. Hela den ekonomiska politiken är, och bör vara, inriktad på att fortsätta det arbetet. När Sveriges riksdag hösten 1997 fattar beslut om en eventuell anslutning av kronan till EMU, skall vi göra det utifrån en styrkeposition. Vi skall ha full frihet att välja. Att uppfylla konvergenskriterierna är, och bör vara, ett viktigt krav vare sig man är motståndare eller anhängare till EMU. Vi skall ha full frihet att fatta det beslut som vi anser vara bäst för Sverige.
Herr talman! Ingen tror att detta är aktuellt - det har ingen heller påstått. Jag är helt klar över att finansministern tycker att saneringen är viktigare än en eventuell ERM-anknytning. Men frågan gällde inte det. Här talas det om att man kanske till våren 1997 skall få en sådan här anknytning. Jag upprepar min fråga: Är det rimligt att beslutet om en eventuell ERM-anknytning fattas före det att riksdagen har behandlat EMU? Detta är ju ett mycket stort steg på vägen in i EMU. Enligt min bedömning är det orimligt att ta det steget innan riksdagen har tagit ställning till EMU.
Herr talman! Det viktiga beslut som skall fattas i Sverige, i denna kammare, gäller huruvida Sverige skall gå in i den europeiska monetära unionen, den tredje fasen. Det beslutet skall fattas hösten 1997. Oavsett vad som sker dessförinnan, skall vi inte binda upp oss på ett sådant sätt att vi tvingas välja den ena eller andra lösningen. Jag menar att Sveriges riksdag skall full frihet att fatta det beslut som är bäst för Sverige och för svensk ekonomi. Fram till dess menar jag att alla våra ansträngningar skall inriktas på att fortsätta, och fullfölja, saneringen av svensk ekonomi.
Herr talman! Jag har också en fråga till finansministern med anknytning till detta med EMU: När kommer Sveriges riksdag att kunna ta ställning till ett förslag till grundlagsändring när det gäller EMU? Finansministern talar om att riksdagen skall ta ställning till om Sverige skall gå med i EMU hösten 1997. Men skall vi göra det krävs det, som jag ser saken, en grundlagsändring. Således måste förslag föreläggas riksdagen tidigare än så. När kommer förslag till riksdagen om detta, eller planerar regeringen att kringgå grundlagen i den här frågan?
Herr talman! Det är för mig obekant om det krävs en grundlagsändring eller inte. Det viktiga i frågan är att det är här i denna kammare som beslut skall tas. Riksdagen skall inte bindas upp på något sätt genom händelser eller genom beslut som tas innan avgörande sker i denna kammare.

Herr talman! Det är naturligtvis ingen oviktig fråga. Det har jag heller aldrig påstått. Jag kan bara säga att det inte har kommit till min kännedom att det skulle krävas en grundlagsändring för att Sverige skall gå med i EMU. Om det är på det sättet, får vi naturligtvis vidta lämpliga mått och steg så att vi har full handlingsfrihet även i den frågan.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till jordbruksminister Annika Åhnberg. För en tid sedan sade miljöminister Anna Lindh i en tidningsintervju att trafiken och jordbruket utgör i Sverige de största miljöproblemen. Vi vet att svensk modernäring mycket aktivt har arbetat för att kommma till rätta med miljöfrågorna och att stora framsteg gjorts. Vi vet också att jordbruket är en viktig faktor när det gäller positivt miljöarbete. Jag tänker på det öppna kulturlandskapet, på den biologiska mångfalden, på basen för förnyelsebara energikällor osv. Min fråga till jordbruksministern blir då: Delar jordbruksministern miljöministerns uppfattning att jordbruket är ett av de största miljöproblemen i Sverige?

Herr talman! Tillåt mig att säga att jag inte tror att det här är det mest konstruktiva sättet att hantera miljöproblemen inom jordbruket. Inte heller är det mest intressant att försöka gradera vilket miljöproblem som är det största. Mitt ansvar är jordbrukspolitiken och därför ser jag självklart det som en av mina största uppgifter att vara med och bidra till att jordbruket får en så god miljöanpassning som möjligt. Rapporter och analyser görs kontinuerligt från våra myndigheter och verk, från olika universitet och högskolor samt bland forskare. Nog har vi alltså material som visar att det fortfarande finns miljöproblem. Men, som sagt: Det finns många positiva effekter och det finns också negativa effekter. De positiva skall vi bevara. De negativa skall vi bli av med.

Herr talman! Jag önskar också att något händer snabbt. Allra mest önskar jag att Tony Hagström och Arbetsrättskommissionen lägger fram ett konkret förslag fredag den 10 maj.

Herr talman! Det är alldeles rätt att vi just nu arbetar väldigt hårt vid Försvarsdepartementet. Helger går också åt när vi nu studerar Överbefälhavarens och ÖCB:s förslag. Jag sade när jag fick förslagen den 4 mars att sista ordet nog inte är sagt. Det är det heller inte. Jag fick ta emot 24 uppvaktningar från regioner och kommuner. Sedan dess har vi tagit emot ett stort antal uppvaktningar från fackliga organisationer. Jag vill se ett och annat ställe på plats. Eftersom jag inte hade varit vid F 15 i Söderhamn tidigare och fick en förmiddag ledig, sade jag att vi skulle åka till Söderhamn. Det gjorde vi. Jag fick ställa ett stort antal frågor och fick svar på de frågorna. Vi bearbetar nu en hel del material. Jag kommer nog att åka också till Ängelholm vad tiden lider.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för beskedet. F 10 och Ängelholm var inte med på nedläggningslistan när det gäller ÖB:s förslag. Därför har inte Ängelholm på samma sätt uppvaktat departementet. Det är mot bakgrund mot alla de uppgifter som på olika sätt i dessa sammanhang kommer fram väldigt väsentligt att försvarsministern också besöker platser som kan komma i fråga för frågans belysning. Jag tackar för beskedet.